Herr talman! Jag fick under förmiddagen en definition på välfärd. Det skall vara vår förmåga att konsumera. Välfärd är för mig något mera. Det är att luften vi andas är bra, att naturen ger sitt vatten till oss och att det är friskt, att maten ger oss den näring vi så väl behöver och är frisk. Om det är något som vi människor har gemensamt här på jorden, är det just att vi är konsumenter. Vi har en jord att använda oss av. Dessvärre förbrukar vi jorden. Vi konsumerar, vi använder, vi brukar en mängd varor och tjänster. Jag skulle vilja ha rubriken Bruka utan att förbruka över den handlingsplan som detta betänkande handlar om, dvs. att uppfylla miljömålet. Målet för konsumentpolitiken har antagits tidigare. Det innebär att vi skall ha möjligheter att utnyttja våra resurser effektivt, vi skall ha en stark ställning på marknaden, att vår hälsa och säkerhet skall skyddas, vi skall medverka till att påfrestningarna blir mindre och bättre. Jag kan absolut inte dela moderatens uppfattning om kärnkraften. Däremot kan jag dela hennes uppfattning om reklam till barn. Vi skall ha möjligheter. Vi är eniga om målen. Men vägen dit, medlen, är vi dessvärre inte ense om. Vi lägger naturligtvis tyngdpunkten på frågorna litet olika, kanske beroende på vilken verklighet vi kommer från och beroende på om vi har en verklig inställning att göra något bättre av framtiden. Jag vill under mina minuter lyfta fram och yrka bifall till tre av de reservationer som Centerpartiet står bakom. Den ena handlar om livslångt lärande, om närhet, om decentralisering - som vi tycker är ovärderligt. Den andra handlar om information och märkning, att ta del av de varor och tjänster som finns att ta del av. Den tredje är litet udda. I dag går tankarna onekligen till sommar och semester, särskilt de utlandssemestrar som många gör under den mörka årstiden i Sverige. Vi får då möta tjänster som vi kanske inte riktigt hade tänkt oss ta i anspråk. En väldigt central del är att hushållen har kunskap. Ett stöd till de frivilliga organisationerna måste vi slå vakt om. Det har onekligen blivit så att Sveriges EU medlemskap otvivelaktigt medfört ett ökat behov av korrekt information till oss konsumenter. I det avseendet har de ideella organisationerna en oerhört viktig uppgift att fylla. Därför vill vi från Centerpartiet, och inte bara därför utan som ett led i det hela, överväga hur de ideella organisationerna skall kunna bättre tas till vara, hur studieorganisationer och hushållningssällskap skall kunna vara med i den del som handlar om livslångt lärande. Det tas upp i reservation 7 under mom. 9, som jag yrkar bifall till. I den andra delen, som handlar om miljömärkningen, yrkar jag bifall till reservation 11 under mom. 17. Vi anser att miljömärkningen måste ges en sådan utformning och inriktning att den verkligen underlättar och stimulerar val av energisnåla och kretsloppsanpassade produkter. Det måste, anser vi, övervägas om vi inte skulle ha en ny, gemensam organisation där miljöorganisationerna får ett större inflytande tillsammans med företag och dagligvaruhandeln. Till sist vill jag lyfta fram den motion som handlar om våra semesterresor, nämligen lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Det låter krångligt, men det handlar om erbjudanden om att förvärva bostadsandelar som ofta ges till konsumenter i samband med resor utomlands. Marknadsföringen och affärskontakterna måste vara seriösa, men det är de inte alltid, utan det sker på ett sådant sätt som konsumenterna är litet ovana vid. I många fall är försäljningsmetoderna synnerligen påträngande och aggressiva. Härtill kommer att avtal ofta innebär ett stort ekonomiskt åtagande för konsumenterna. När man kommer hem kanske man vaknar upp och frågar sig: Vad är det jag egentligen tagit mig för? Vi anser att man måste få en förlängd ångerfrist. Vi vill att fristens längd skall vara 15 dagar. Det här var några, kanske litet udda, bitar när det gäller konsumentpolitiska frågor. Handlingsplan för miljön tycker vi att det är väldigt viktigt att komma i gång med.
Herr talman! Jag har en fråga till Rigmor Ahlstedt. Jag vet att Rigmor Ahlstedt tillhör ett parti som vill avveckla kärnkraften. Jag skulle vilja att Rigmor Ahlstedt förklarade för mig hur det går ihop med de fyra mål som vi alla står bakom, att man skall utveckla system som minskar påfrestningen på miljön. Hur går det ihop med att man skall ersätta kärnkraftsel med olja och kol? Är det att minska påfrestningen på miljön? Hur går det ihop med de andra mål som vi alla står bakom, att hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska resurser om hushållen måste lägga sina pengar på att byta ut välfungerande och rena energisystem?
Herr talman! För mig är det inte svårt att svara, om Marietta de Pourbaix-Lundin nu hade trott det. För oss i Centerpartiet är kärnkraftens avveckling ett absolut måste om vi skall få en framtid med god miljö för oss och våra barn. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får in alternativa ernergikällor. Jag sitter just i dagarna och arbetar med människor som är involverade i frågan om vindkraftverken, som är en liten del i det stora hela. Där finns oerhört mycket spännande. Jag tycker att ni skall ta till er det nya i en framtid i Sverige. Det kommer oavsett om moderaterna vill vara med eller inte. Vi har fattat ett demokratiskt beslut i riksdagen om att avveckla kärnkraften.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att priset för att nå det Rigmor Ahlstedt vill åstadkomma, vägen dit, tydligen får kosta vad det vill. Det får ske vad det vill när det gäller miljöpåverkan. Att det är olja och kol som ersätter kärnkraften gör ingenting, bara man avvecklar kärnkraften. Jag är också intresserad av alternativ. Men man måste vara realist när väl alternativen finns. Men de finns inte nu. Ändå står ni för att vi om ungefär en månad skall stänga ett kärnkraftverk. Det som gör mig så förvånad är att man i samma mening som man talar om att värna miljön talar om att ersätta ren kärnkraftsel med olja och kol.
Herr talman! Om det var så att kärnkraften var alldeles ren, om det var så att vi inte hade avfall från kärnkraft som vi måste ta hand om, då kanske jag kunde hålla med er till en viss del. Men det finns redan i dag energi som det går att ersätta kärnkraften med. Det är ingen hemlighet. Jag tycker att det är beklagligt att moderaterna inte ser den verklighet vi lever i, inte ser vad som hände i Oskarshamn. Fortfarande finns det i Sverige kärnkraftverk som verkligen inte är miljöriktiga. Ta till er verkligheten, se det som finns, öppna ögonen!

Herr talman! Det här betänkandet innebär en behandling av dels regeringens skrivelse om konsumenterna och miljön, dels motioner från allmänna motionstiden. Från Folkpartiet har vi inte motionerat med anledning av regeringens skrivelse eftersom vi anser att regeringens syn på centrala frågor som rör miljömål som gäller för konsumentpolitik i allt väsentligt överensstämmer med Folkpartiets syn. Däremot har vi några motionsyrkanden från allmänna motionstiden där vi har en avvikande mening. Vi har i vår motion L706 fört fram att synen på hushållsekonomin måste breddas. I begreppet hushållsekonomi inbegrips inte normalt sådant som konsumtion av offentligt finansierade tjänster, bank och försäkringstjänster, hushållssparande eller pensionsförsäkringar, detta trots att dessa är av stor betydelse för hushållen och tar en stor del av hushållens budget. Folkpartiet anser att tyngdpunkten inom konsumentpolitiken måste förskjutas och synen på hushållsekonomin breddas så att den innefattar hela det spektrum av utgifter, inkomster och tillgångar som i praktiken är av stor betydelse för de allra flesta människor. Därför måste detta avspeglas i Konsumentverkets och de lokala konsumentvägledarnas och budgetrådgivarnas arbete med hushållsekonomiska frågor. Herr talman! Ekonomi är att hushålla med knappa resurser. För många blir det allt svårare att få lönen att räcka lika långt som månaden. Därför är det angeläget att kommunerna arbetar förebyggande genom att upprätthålla och bygga ut budgetrådgivningen. Skuldsaneringslagen, som innebär att ett mindre antal extremt skuldsatta personer kan få skuldsanering under vissa förutsättningar, får inte leda till att budgetrådgivning skärs ned. Den stora vinsten torde dock ligga i den förebyggande verksamheten med just budgetrådgivning och liknande samt att en frivillig skuldsanering lättare kan komma till stånd. Utskottets majoritet är i och för sig ense med oss på den här punkten men menar att regeringen torde också vara medveten om detta. Från Folkpartiet vidhåller vi dock att det vore värdefullt med ett tillkännagivande om den förebyggande verksamhetens betydelse. Herr talman! Konsumenternas ställning förändras på ett revolutionerande sätt genom utvecklingen av baserade system där den gränsöverskridande handeln ökar i snabb takt. Här anser vi att det krävs en kontinuerlig bevakning till hjälp och skydd för konsumenterna och då särskilt ungdomsgruppen. Utskottsmajoriteten anser inte att det finns några egentliga meningsmotsättningar mellan utskottet och oss motionärer, och man redogör för en rad olika insatser. Folkpartiet menar dock att utvecklingen på det här området går så snabbt och hyser så många problem för konsumenterna att något initiativ från regeringen måste tas. Det sägs att direktiv för närvarande övervägs till en utredning om de rättsliga problem som möter konsumenterna, men vi anser ändå att det även här är på sin plats med ett tillkännagivande till regeringen kring dessa frågor. Herr talman! Jag står bakom samtliga Folkpartiets reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation nr 5.

Herr talman! Regeringen har nu lagt fram en handlingsplan för hur arbetet med miljömålen i konsumentpolitiken skall kunna nås. Syftet är att underlätta för och uppmuntra oss konsumenter att ta ett ökat ansvar för miljön och resurshushållningen. Det tycker jag är bra. I stora delar ställer vi oss bakom denna skrivelse. Ansvaret för en hållbar utveckling åvilar oss alla, för vi har ju bara ett jordklot. En viktig förutsättning för utveckling av miljövänliga och kretsloppsanpassade produktionsmetoder är just medvetna konsumenter. I dag försöker 10 20 % av konsumenterna att agera miljövänligt av eget engagemang och egen övertygelse. Ytterligare ca 30 50 % accepterar och tar till sig information och sakargument som leder till ett miljövänligare beteende. Det är alltså en gigantisk utmaning att övertyga resten av oss konsumenter. Det går att nå många människor med information, men det behövs också andra insatser, och jag tänker då på att det också behövs ekonomiska incitament. I familjer med små ekonomiska resurser är det priset på varan som är avgörande vid köp, inte om den är ekologiskt odlad eller om varan drar mindre energi än en annan liknande vara. I dag är ju återvinning och källsortering i full gång på de flesta ställen. Men tyvärr har man gjort det så krångligt att alltfler ifrågasätter om det verkligen är miljövänligt. Först skall man diska ur konservburken, sedan skall man källsortera den och därefter skall man ta bilen - om man har någon - för att kanske köra flera kilometer utanför tätbebyggt område och lägga soporna i lämpliga behållare. Förutom att det tar mycket tid från redan hårt pressade konsumenter får man dessutom lägga till besinkostnaderna och miljöbelastningen. Om vi någonsin skall kunna nå miljömålet måste man hitta nya och enklare system. Vänsterpartiet har länge krävt att producenterna måste åläggas ett direkt ansvar för utvecklingen av mer kretsloppsanpassade produkter. Och för att det skall fungera behövs i många fall ekonomiska styrmedel, t.ex. miljöavgifter på produkter som inte är miljövänliga. Man kan också kombinera med fler pantsystem för återvinningsbara material och miljöbonus för varor med låg miljöpåverkan. Man måste ta hänsyn till hela varans eller produktens miljöpåverkan och inte bara om den är komposterbar. Man måste också beakta energiåtgång, kostnader för transporter och vilket transportslag som har använts. Det är först när vi har kunskap om en produkts totala effekt på miljön som vi kan göra korrekta miljöval. Då kanske vi inte längre kommer att köpa äpplen från Nya Zeeland mitt under den svenska äppelskörden. Vänsterpartiet tycker att det är mycket bra att Boverket fått i uppdrag att utveckla system för kvalitetsdeklarationer för bostäder. Det behövs flera olika åtgärder som är nödvändiga om man vill åstadkomma ett mer ekologiskt boende. Exempelvis bör olika kostnader för boendet, såsom t.ex. kostnaden för energianvändning, debiteras konsumenterna efter deras faktiska förbrukning. De fasta kostnaderna bör minimeras och en större del av kostnaderna bör ligga på den rörliga delen. Avregleringen av elmarknaden har hittills enbart gynnat de stora elkonsumenterna. Industrin har kunnat sänka sina kostnader rejält medan konsumenterna har fått betala mera. Konkurrensen fungerar inte när kostnaden för byte av elleverantör gör att hushållen i praktiken är utestängda från elmarknaden. Herr talman! Jag är mycket positiv till att Konsumentverket får ett sektorsansvar för miljörelaterade konsumentfrågor, men jag är orolig över hur verket skall klara de nya uppgifterna utan något ekonomiskt tillskott. Regeringen skriver att "en viss omprioritering av Konsumentverkets verksamhet successivt måste genomföras". Detta är oroande, eftersom verket redan har tvingats att minska sin verksamhet. Det fick vi veta vid lagutskottets besök på Konsumentverket. Frågan är vad som skall skäras bort. Regeringen har visserligen lovat att avsätta medel som finns tillgängliga, men vi får inte veta hur mycket det rör sig om och vi får inte heller veta om det är att betrakta som en engångssumma. I min motion som rör Konsumentverkets roll har jag yrkat på att verket skall stärka sin miljöprofil. Men efter utskottets besök hos verket känns det kravet som att slå in öppna dörrar. Den redogörelse som vi fick visar att Konsumentverket redan har en mycket hög miljöprofil. Därför finns det ingen anledning att stå fast vid det yrkandet. Jag gratulerar verket och hoppas att man kommer att fortsätta att ha denna inriktning. Flera motioner som behandlas i detta betänkande rör miljömärkning, och där är nu mycket på gång. Konsumentverket har gjort en metodstudie om miljöinformation till enskilda konsumenter som skall ligga till grund för en kvalitativ undersökning. Vad gäller frågan om konsumentinformation och märkning i sin helhet har en särskild utredare tillkallats. Av det skälet har jag valt att inte reservera mig. Däremot har jag i ett särskilt yttrande påtalat vikten av att regeringen verkar för att våra inhemska miljömärkningssystem får behållas nu när EU-kommissionen föreslagit att nationella miljömärken skall inskränkas till att endast komplettera EU:s blomma. Enligt förslaget skall de nationella märkena bara få tilldelas produkter som EU inte har fastställt kriterier för. Det kommer att leda till en allvarlig försämring av kvaliteten på miljömärkningen i Sverige och i andra EU-länder, där den nationella miljömärkningen redan har vunnit stort förtroende hos konsumenterna. EU-blomman har långt ifrån samma förtroende som Svanen och Bra miljöval har. Jag vet att många EU länder har protesterat mot kommissionens förslag, så också Sverige. Mitt särskilda yttrande skall därför ses som support till regeringen i den här frågan. Jag vill yrka bifall till reservation nr 22, som rör konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Vi har fört den debatten tidigare, och ni vet var jag står i den frågan. Så vill jag säga något om TV-reklam riktad till barn och könsdiskriminerande reklam. Jag delar fullt ut det som står i Centerpartiets och Miljöpartiets särskilda yttrande om vikten av att regeringen fortsätter att verka för ett svenskt förbud mot TV-reklam riktad till barn. Regeringens inställning i denna fråga liksom inställningen hos flera av riksdagens partier är väl kända. En enkät som Konsumentföreningen i Stockholm har gjort visar att hela 90 % av föräldrarna vill förbjuda reklam som vänder sig till barn. Konsumentverket har tagit fram en rapport som har rubriken Drömprisen och Glamourgullet, och i den konstaterar man att flickor i barnreklamen sköter om hemmet och dockorna och fixar med sitt utseende. Pojkar bygger, kör bil, sportar och yrkesarbetar. Genom barnreklamen cementeras könsrollerna. Man kan, liksom Sveriges konsumentråd, undra om annonsörer och reklammakare är de enda i samhället som skall vara undantagna från jämställdhetsmålet. När det gäller könsdiskriminerande reklam vet ni också mycket väl var jag står i den frågan. Jag tycker nämligen att det är att gå för långt att göra ett ingrepp i grundlagen. Herr talman! En sak till: Vänsterpartiet kommer också att stödja reservation nr 5 från Folkpartiet och Miljöpartiet om budgetrådgivning. Av misstag glömde jag att göra det vid justeringen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna nr 1 och 13. Jag vill kommentera litet grand det som har anförts från moderaterna. När det gäller reklam riktad till barn förutsätter en marknadsekonomi kritiska och kunniga konsumenter. Jag tror inte att Marietta de Pourbaix-Lundin och moderaterna anser att barn är kunniga nog att se vad som är reklam, vad som inte är det och kunniga nog att göra ett val efter ha de har sett reklam. Jag tycker att det borde vara en självklarhet - och det behöver inte utredas - att vi skall ha ett förbud mot reklam riktad till barn. När det gäller att skapa ett system som gör det möjligt att minska bilåkandet och att kombinera detta med andra sätt att ta sig fram, t.ex. samåkning, kollektivtrafik och annat, undrar jag om moderaterna kanske har hittat den där bilen som är så miljövänlig, om den finns i dag, för det vore ju jättebra. Nu finns den inte, och bilåkningen är en av de största miljöbovarna som finns. Att hitta ett sätt att kombinera bilåkandet med andra alternativa former och underlätta för människor att kunna välja dem borde vara någonting positivt. Det handlar inte om att avskaffa bilen. Det handlar om att kombinera den med andra, mer miljövänliga alternativ. Likadant när det gäller kärnkraften undrar jag om Marietta de Pourbaix-Lundin har hittat ett sätt att ha en miljövänlig och inte människoskadlig brytning av uran, eller om hon har hittat ett sätt att ta hand om det radioaktiva avfallet. Det finns saker där vår syn förmodligen skiljer sig från moderaternas syn på dessa frågor. Jag vill nu gå över till handlingsplanen. Kortfattat kan jag säga att vi tycker att den handlingsplan som finns är en förbättring mot tidigare politik på miljöområdet och i konsumentpolitiken. Vi tycker dock inte att det är tillräckligt. Vi anser att miljömålet i dag kommer i konflikt med andra mål. En av de saker som är viktiga är att man sätter ett pris på miljöförstöringen och att man ser över hushållens miljöpåverkan i alla utredningar och propositioner som kommer, därför att konsumtion är så att säga det som vi människor gör. För att kunna få en hållbar konsumtion måste man ta hänsyn till miljömålen i alla politiska frågor - allting hänger ihop. Det är i dag de som har mer pengar och mer tid som kan konsumera miljövänligt. Det är de som har möjlighet att välja livsmedel som är ekologiskt odlade och som inte förstör både hälsa och miljö. Det är i dag en lyxfråga, och så skall det inte vara. Om vi inte sätter ett högre pris på miljöförstöringen, kommer den ekologiska omställningen att avstanna. Jag kan ta upp några exempel. Det gäller bl.a. återvinning och källsortering. I dag fungerar inte detta tillfredsställande. Det tas upp i debatten att man inte skall källsortera och att man inte skall återvinna. Bristerna beror ju på att politiken inte är tillräcklig, att producentansvaret inte är tillräckligt stort och att miljöförstöring inte kostar. På det sättet drabbas nu konsumenterna både tids och kostnadsmässigt, vilket är fel. Förutom att Konsumentverket får ett sektorsansvar för konsumentrelaterade frågor när det gäller miljömålen, vilket man redan i dag arbetar med, vill vi, eftersom denna fråga griper in i alla politikområden, ha en central samordning. Därför vill vi enligt utredningsförslaget om konsumtion och miljö ha en delegation för miljö och konsumentfrågorna. Vi vill även reformera miljömärkningssystemet, både det nordiska och EU:s miljömärkningssystem, därför att miljömärkning är en viktig del i att underlätta ett medvetet konsumentval. I dag har dessa miljömärkningssystem brister som gör att trovärdigheten för miljömärkningen kan få sig en törn, och det vore väldigt olyckligt. En annan viktig sak är att vi som konsumenter borde ha rätt till information om vad våra produkter innehåller och hur de är tillverkade. Den informationen får vi inte i dag. Jag brukar säga att det är producentens diktatur över marknadsekonomin, medan vi konsumenter knappast har en stark ställning. Det borde vara en mänsklig rättighet att få veta var en vara är producerad och att få en fullständig innehållsdeklaration så att jag, om jag är allergisk, kan undvika ämnen som är allergiframkallande eller kan undvika ämnen som jag kanske anser är farliga för min hälsa. Man bör satsa mer på märkning av produkter, både miljömärkning och annan märkning. Vi kan som konsumenter göra ett medvetet val om vi får informationen, men det handlar också om en mänsklig rättighet. När det gäller missvisande miljöreklam har vi i dag en lag, marknadsföringslagen. Den är i sig bra, men den har ett kryphål. Jag tror att vi alla har märkt av bilindustrins stora kampanjer där man säger köp en bil - bli miljövän eller liknande teman. Denna reklam är enligt Konsumentverket missvisande reklam, men det går inte att komma åt den därför att bilindustrin har gått samman i organisationer. Därför kan man inte tillämpa marknadsföringslagen. Vi har lagt fram ett lagförslag för att täppa till detta hål. Nu är min taletid slut för denna gång.
Herr talman! Yvonne Ruwaida ställde några frågor till mig, och jag tänkte börja med TV-reklamen. Vi vill att man förutsättningslöst skall utreda frågan om TV-reklam riktad till barn för att bl.a. se om det är motiverat att det är olika förbudsnivåer när det gäller TV, bio och tidningar, som har reklam direkt till barn. Det är bl.a. detta vi vill titta närmare på. Om man skall jämföra kärnkraften med andra energislag som skall användas kan jag ta exemplen olja och kol. Tänk på alla olyckor som inträffar med olika oljetankar och på växthuseffekten. Jag vet inte om Yvonne Ruwaida t.ex. har varit i en förort till Krakow som heter Nova hout och där sett de barn som ligger i kuvöser och som är helt förstörda av att man just eldar med kol. Jag hoppas att jag förstod Yvonne Ruwaida rätt, att det inte är bilen som är problemet utan att det är utsläppen som är problemet. Bensinförbrukningen i de moderna bilar som finns nu har verkligen minskat, men det gäller bara att folk har råd att köpa dem, som jag var inne på tidigare. Eftersom man kan göra ganska många andra fantastiska saker här i världen, tror jag att det snart kommer fram ett annat bränsle som inte ger de här miljökonsekvenserna. I så fall är ju bilen okej. Varför skall man då hålla på att jaga bilen och bilisterna? Det tycker jag inte heller att Yvonne gjorde. Jag kanske missförstod henne, men jag tyckte att Yvonne Ruwaida sade att det inte är bilen som är problemet utan utsläppen, och det kan jag hålla med om.
Herr talman! När det gäller TV-reklam för barn skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande, nämligen om moderaterna vidhåller sin tidigare inställning om att man faktiskt skall ha ett förbud mot TV-reklam riktad till barn. Är det fortfarande moderaternas linje? Jag tycker inte att frågan i sig behöver utredas. Bilen ger i dag väldigt mycket utsläpp, och vi bör minska bilåkandet. Men naturligtvis bör vi satsa på alternativ. Det är just bilen som bidrar väldigt starkt till det som Marietta de Pourbaix-Lundin påvisade, nämligen växthuseffekten. När det gäller kärnkraftsavvecklingen vill vi på inget sätt öka olje och kolanvändningen. Däremot vill vi satsa på förnybara energikällor som sol, vind och vatten, för det är dessa energikällor som är hållbara och som har en framtid. Ifall jag glömde det tidigare vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 13.
Herr talman! Vad vi säger i vårt särskilda yttrande om TV-reklam riktad till barn är att det inte finns någon entydig forskning som säger vare sig det ena eller det andra. Yvonne Ruwaida svarade inte på min fråga om hon anser att det är motiverat att det är olika förbudsnivåer när det gäller reklam till barn i tidningar, bio och TV. Det som vi vill titta närmare på är om det är motiverat att ha olika förbudsnivåer här. Att vi nu har diskuterat energin så mycket beror naturligtvis på att regeringen har undvikit att skriva om detta stora ämne när man tar upp boendet och hushållens möjligheter att handla miljövänligt. Jag skulle vilja ställa samma fråga till Yvonne Ruwaida som jag ställde till Rigmor Ahlstedt. Om vi nu skall avveckla kärnkraften, vad händer då under tiden innan ni får fram allt det som ni talar om - vind-, vattenoch solenergi - som vi vet inte kan täcka det behov som finns? Är det okej att man under tiden använder olja och kol, som alla vet vad det innebär? Så vägen dit har alltså ingen betydelse. Om man bara har en vision, så gör det ingenting om man smutsar ned jättemycket på vägen dit?
Herr talman! Jag vill börja med frågan om TV reklam riktad till barn. Det står ju i det särskilda yttrandet att det inte i dag finns någon entydig forskning beträffande vad TV-reklam riktad till barn har för inverkan på barn. Det handlar inte om annan typ av reklam i andra forum. För mig är det entydigt så att TV-reklam riktad till barn har negativa konsekvenser. Barn är inte förmögna att göra medvetna val. De kan inte inse att det här är reklam som skall få mig att vilja ha det eller det eller som påverkar barnen på andra sätt. När det gäller kärnkraftsavvecklingen finns det väl inget parti här i riksdagen som vill avveckla kärnkraften i morgon och över en natt - alla reaktorer som finns. Däremot vill man satsa på energieffektivisering. Man vill satsa på alternativa energikällor. Det är en process om tar litet tid - ja. Det är därför ingen ställer upp på en total kärnkraftsavveckling i morgon. Det finns ändå en ambition från vissa partier, och Miljöpartiet är ett, att stänga alla kärnkraftverk med tiden.

Herr talman! När nu energipolitiken börjar beröras är det klart att det skulle vara intressant att gå in på allvar i den igen. Men jag hänvisar till det förra betänkandet och till vad effekterna faktiskt blir av den energipolitik som nu genomförs. Det är ju verkligheten. Det blir olja, det blir kol och det blir gas. Men jag tänkte inte riktigt ta upp detta i det här anförandet - som beror på att vi inte har ordinarie ledamot i lagutskottet. Därför får vi lägga fram våra yrkanden direkt här i kammaren. Jag tänkte ta upp en frågeställning som vi kristdemokrater har fört fram i motionen med anledning av regeringens skrivelse om konsumenten och miljön. Vi har ett antal förslag, men jag tänkte här bara ta upp ett. Det handlar om Agenda 21-arbetet. Vi från kristdemokraternas sida vill ge fortsatt syresättning, kan man säga, alltså fortsatt stöd, till det lokala Agenda 21 Det här drogs ju i gång för några år sedan. I uppföljningarna och utvärderingarna har det sedan visat sig att när det centrala stödet fallit bort har det här arbetet avstannat. Det tycker vi är allvarligt. Vi vill ha en fortsatt, kontinuerlig syresättning av det lokala arbetet. Det har många gånger varit väldigt betydelsefullt - inte minst ur konsumentperspektiv. Det står också i betänkandet att det av regeringens skrivelse framgår att konsumtions och livsstilsfrågor utgör en central del av det lokal Agenda 21-arbetet. Det är precis vad det handlar om. När det begav sig på konferensen i Rio framgick det mycket tydligt av de samlade dokumenten att just livsstilsfrågorna i västvärlden kanske har avgörande betydelse för hur utvecklingen kommer att bli vad gäller miljöfrågor och resursfrågor. Det är ju livsstilsfrågorna som vi måste få en belysning av på det lokala planet. Det gäller hur vi kan förändra vår livsstil så att vi förbrukar mindre av vår miljö och sliter mindre på vår miljö. Det gäller att vi sammantaget på jordklotet har en miljö och ett arv att lämna till våra barn och barnbarn. Det är många av de här aspekterna som det lokala Agenda 21-arbetet har tagit upp. Därför är det beklagligt att arbetet faktiskt håller på att tappa fart - om det inte redan har gjort det. Jag har en liten fråga till utskottsmajoriteten. Det skrivs i betänkandet att det nu är en särskild samordnare som skall titta på hur det här är och hur det verkar och som skall ge tips och råd. Man skall redovisa sitt resultat till år 2000. Men faktum är ju att det här arbetet kanske håller på att tonas ned, att tona bort, just nu. År 2000 har kanske mycket av det försvunnit. Det räddas ju inte på något sätt av de lokala projektpengar som miljöministern åker runt och delar ut till speciella projekt. Det här handlar om ett kontinuerligt arbete. Det handlar om ett medvetandegörande i fråga om livsstilens betydelse för miljön. Det har jag en liten fråga om. Noterar man bara det här och låter det liksom gå i graven? Sedan konstaterar man kanske efter ett par år att det här inte var så lyckat. Men det är så dags då. Då har man tappat mycket av det miljöengagemang som det faktiskt gäller att uppbåda och hålla liv i. Jag vill alltså på denna punkt under mom. 6 yrka bifall till motion L15 yrkande 5. I övrigt står vi bakom vår motion, men jag lägger inga ytterligare yrkanden. Däremot har vi faktiskt stöd till några andra reservationer. Vi tycker att reservation 8 fångar upp ett kristdemokratiskt förslag om vikten av hemkunskapsundervisning. Det tycker vi är en bra reservation. Vi har också stor sympati för reservation 5 om budgetrådgivning och reservation 19 om könsdiskriminerande reklam.

Herr talman! Vi skall i dag behandla regeringens skrivelse som benämns Konsumenterna och miljön - en handlingsplan för hållbar utveckling. Jag vill börja med att rikta ett tack till Dan Ericsson för att han avstod från en energipolitisk debatt. Tiden räcker knappt till det. I den här skrivelsen är miljömålet ett viktigt mål. Det ger en ny dimension åt konsumentfrågorna. Fler måste anta en livsstil som medger hållbar utveckling. Våra konsumtionsmönster måste ses i ett globalt perspektiv eftersom påverkan i våra livs och konsumtionsmönster går över nationsgränserna. Detta ligger helt i linje med Agenda 21. Det tycker jag egentligen är ett bra svar till Dan Ericsson med en gång. Genom förändrade konsumtionsmönster och en offensiv konsumentpolitik åstadkommer vi ändrade produktionsmönster. Det är viktigt att konsumentfrågorna får högre status och att konsumenternas engagemang underlättas och tas till vara. När konsumentpolitikens mål och riktlinjer antogs för snart tre år sedan fanns det nya målet med som handlar om att sådana konsumtions och produktionsmönster utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Det målet resulterade i en utredning som nu lett fram till den skrivelse vi i dag har att ta ställning till. Det är viktigt att det målet i praktiken får samma tyngd som övriga mål. Som en liten repetition kan jag säga att de övriga målen är: Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenterna skall ha en stark ställning på marknaden. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Det är en bra skrivelse som har väckt stort intresse. Det ser vi genom alla de reservationer och motioner som skrivelsen lett fram till. Skrivelsen är så bra och framåtsyftande att jag kan börja med att yrka avslag på de reservationer som finns och bifall till utskottets hemställan i betänkande LU21. Överslagsberäkningar som gjorts av Naturvårdsverket pekar på att hushållen ger upphov till nära hälften av de svenska miljöskadliga utsläppen. Regeringens avsikt är att ge Konsumentverket ett sektorsansvar för konsumentrelaterade miljöfrågor samt uppgiften att formulera sektorsmål för att precisera miljömålet i konsumentpolitiken. För att ändra ett inlärt beteende och för att förändra beteendet i rätt riktning för kommande generationer krävs mer kunskap. Det är därför handlingsplanen lyfter fram förmedling av kunskap och information till hushållen. Andra åtgärder som också presenteras i skrivelsen är: Strävan efter prisundersökningar även för ekologiskt producerade livsmedel. Därutöver berörs boende och resande. Regeringens anser bl.a. att konsumenternas val av transportmedel och bostad måste underlättas genom bättre information om miljöaspekter. I Sverige finns en lång tradition som handlar om att stödja konsumenterna. Förutom den statliga och kommunala konsumentverksamheten finns frivilliga organisationer och näringslivets s.k. egenåtgärder. Dessutom är den enskilde konsumenten viktig i det här arbetet. Verksamheten är bred och mångfacetterad. Den är inriktad både på övergripande frågor och på individuella frågor. I början av 70-talet kom lagstiftning i allt högre grad till användning för att stärka konsumenternas ställning. En mängd nya lagar, både på civilrättens och på marknadsrättens område har tillkommit under det senaste kvartsseklet. Skrivelsen är uppdelad i olika områden som jag kommer att beröra. Samtidigt kommer jag att kommentera en del av de motionsyrkanden och reservationer som finns inom respektive område. För det första innebär miljömålet att sådana konsumtions och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling skall utvecklas. Detta tror jag inte kan upprepas tillräckligt ofta. De målkonflikter som kan uppstå för det enskilda hushållet och för konsumenten skall identifieras och uppmärksammas. Propositioner och utredningar av betydelse skall åtföljas av en ekologisk hållbarhetsbeskrivning. Utskottet tycker att detta är bra och egentligen i linje med det som Miljöpartiet tar upp i sin reservation, varför det är lätt att yrka avslag på det yrkandet. Jag vill göra en liten anmärkning till Yvonne Ruwaida. Hon sade att det är lyxkonsumtion att kunna köpa de ekologiskt anpassade varorna. Men om vi tittar ordentligt på vem det är som konsumerar mest i det här samhället, tror jag egentligen inte att det är de grupper som inte skulle ha råd att köpa dessa varor som är de som förbrukar mest av våra gemensamma resurser. Jag har alltså yrkat avslag på det yrkandet. Moderaterna däremot tror att allt löser sig med konkurrens och valfrihet, vilket utskottsmajoriteten inte anser. Jag yrkar avslag även på Moderaternas reservation. För det andra kommer Konsumentverkets ansvar att utökas. För att underlätta samordningen mellan olika aktörer och för att arbetet för miljömålet i konsumentpolitiken skall kunna genomföras på ett effektivt sätt bör Konsumentverket genom en ändring i myndighetsinstruktionen få sektorsansvar för konsumentfrågor som rör ekologiskt hållbar utveckling. Det som Miljöpartiet anför i sin reservation om att man vill inrätta en miljö och konsumentdelegation finner utskottet inte nödvändigt. Moderaterna går även i den här frågan mot utskottsmajoriteten och vill att konsumentpolitiken skall skötas helt av frivilliginsatser. Den framgång som svensk konsumentpolitik har nått och den stora majoritet som finns i utskottet för att svensk konsumentpolitik även fortsättningsvis skall vara samhällsstödd gör att Moderaternas reservation avstyrks. För det tredje är det viktigt att stimulera det lokala och det frivilliga arbetet. Det är viktigt med stöd i form av fortbildning, faktaunderlag och rådgivning som bör ske från centralt håll. Regeringen har i vårpropositionen initierat en utveckling av databaserad information om konsumtion och miljö, en s.k. grön databas. Avsikten är att samla in den kunskap som hushållen behöver i sin vardag för att kunna göra riktiga val där miljöaspekterna beaktas och att göra den kunskapen tillgänglig. Regeringen har tagit initiativ till flera åtgärder för att stärka det lokala arbetet med miljöfrågor. Statligt stöd till s.k. lokala investeringsprogram samt den person som tillsatts för att samordna det lokala Agenda 21-arbetet är några exempel. Betydelsen av frivilligt engagemang är stor. Konsumentorganisationerna är och förblir således, vilket utskottet poängterade även 1995, ett alldeles utomordentligt komplement till samhällets konsumentverksamhet. För det fjärde trycker regeringen på vikten av kunskap och information. För att åstadkomma ett miljöanpassat beteende hos konsumenterna måste insikten finnas om sambandet mellan det egna agerandet och dess inverkan på miljön. Förståelse för människors beroende av ekosystemet och behovet av kretsloppsanpassning och resurshushållning kan också vara avgörande för hushållens engagemang. I skrivelsen pekas det på att tydliga mål och kriterier i läroplaner och kursplaner är viktiga som grund för miljöundervisningen. Vid översyn av läroplaner och kursplaner bör frågan uppmärksammas. Även lärarnas kunskap och kompetens när det gäller hushållsrelaterade miljöfrågor uppmärksammas i skrivelsen. Den här frågan är även prioriterad på nordiskt plan. Herr talman! Utskottet har samma uppfattning som regeringen i den här frågan. Den inlärningsprocess som sker inom skolan och inom den högre utbildningen är ett av de viktigaste medlen för att vi på sikt skall erhålla den kunskap som behövs för att medverka till en hållbar utveckling. Regeringens skrivelse är långtgående när det gäller behov av kunskaper. Därför yrkar jag avslag på de reservationer som finns inom området. För det femte är miljömärkning ett viktigt stöd för den enskilde konsumenten. Den s.k. svanenmärkningen är en positiv miljömärkning, vilket innebär att producenterna uppfyller de krav som fastställts av en tredje part. Svanen åtnjuter stort förtroende hos både konsumenter och producenter. Det har olika utvärderingar visat. Dessutom finns den s.k. EU-blomman. På nordisk nivå diskuteras en utvärdering av svanensystemet främst när det gäller effekter för konsumenterna och för miljön. Bl.a. handlar det om att visa om de produktgrupper för vilka det finns kriterier är relevanta ur miljösynpunkt. Inför det fortsatta nordiska samarbetet och det internationella standardiseringsarbetet behövs det mer kunskap om vilken miljöinformation som konsumenterna efterfrågar och vilken typ av information som de kan tillgodogöra sig. Eftersom det redan pågår mycket arbete inom det här området yrkar jag avslag på de reservationer som finns i betänkandet. För det sjätte är det viktigt att kunskapsförmedling till hushållen om hur de skall minska miljöbelastningen av sitt boende verkligen kommer till stånd. Därför har Boverket regeringens uppdrag att utveckla ett system för kvalitetsdeklarationer av bostäder innefattande bl.a. miljöaspekter. För det sjunde krävs det åtgärder för att göra trafiken förenlig med ett ekologiskt hållbart samhälle och för att motverka en utveckling mot ett ensidigt beroende av bilinnehav. Konsumentverket och Vägverket har i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ge ut en samlad konsumentinformation om bilar. Utvecklingen inom kollektivtrafiken måste också ske på ett sådant sätt att konsumentintresset tillgodoses. För det åttonde behandlas frågan om miljömärkning i marknadsföringslagen. Miljöargumenten i reklam har stor betydelse för vilka produkter miljömedvetna konsumenter väljer. Konsumentverkets undersökningar visar att närmare hälften av konsumenterna i Sverige fäster stor vikt vid tillverkarnas egna miljöargument. Tydliga och klara regler och en intensiv bevakning från Konsumentverkets sida är viktigt. Miljöargument i marknadsföringslagen skall granskas kritiskt, och vilseledande argument skall stoppas. För att slippa direktreklam finns det som kallas NIX-registret. Detta förenklar för den enskilde konsumenten, eftersom det räcker med att anmäla till ett ställe om man inte vill ha direktreklam. Som avslutning vill jag peka på vikten av uppföljning och redovisning. Regeringen avser att ge Konsumentverket i uppdrag att i samarbete med Naturvårdsverket och övriga berörda myndigheter följa upp miljömålet inom konsumentpolitiken och de sektorsmål som skall utarbetas. Konsumentverket skall årligen redovisa till regeringen vilka åtgärder som har vidtagits och effekterna av dessa. Herr talman! Med det anförda yrkar jag omigen bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Vad jag menade med lyxkonsumtion var att ekologiskt producerade varor eller miljövänligt producerade varor i dag allt som oftast är dyrare än icke miljövänligt producerade varor på grund av att vi inte har genomfört någon skatteväxling, att vi inte har satt pris på miljöförstöring och inte sänkt skatten på arbete, vilket skulle gynna en ekologisk omställning och möjliggöra en miljövänligt hållbar konsumtion. Det är alltså de som har råd eller som har tid och kunskap i dag som har möjlighet att i större utsträckning agera miljövänligt som konsumenter. Det var det jag menade med lyxkonsumtion, att det gynnar de som har mer pengar. Och det är ingen utveckling som vi vill ha. När det gäller svanen och andra miljömärkningssystem åtnjuter de i dag förtroende, vilket är bra. Vi behöver ett positivt miljömärkningssystem. Men det finns en brist på öppenhet och insyn i dessa miljömärkningssystem. Det finns också ett sätt att ta fram kriterierna, där man inte t.ex. går efter försiktighetsprincipen och andra viktiga miljöprinciper. Det tror jag kan skada förtroendet för dessa miljömärkningssystem framöver. När det gäller marknadsföringslagen sade jag att jag inte har någon kritik mot hur den ser ut i dag. Det ser bra ut. Men om det är en organisation av producenter kan de ha vilseledande reklam. Men man kan inte komma åt dem, eftersom det är en organisation av producenter. Därför vill vi ha en förändring av lagen på ett sådant sätt att man kommer åt detta kryphål.
Herr talman! Jag tror att jag förstår vad Yvonne Ruwaida menar när hon talar om lyxkonsumtion. Det kändes ändå viktigt att få poängtera det ännu en gång. Det finns alltså inte någon större motsättning vad gäller Yvonne Ruwaidas inlägg. Det förtroende som svanenmärkningen har måste den få behålla. Det är bra att det görs en ordentlig översyn så att man på det sättet kan se vilken form av märkning som är bäst för både konsumenterna och producenterna, och framför allt för miljön. Marknadsföringslagen kontrolleras väldigt noga. Det är viktigt att vi följer den, att den efterlevs på ett riktigt sätt.
Herr talman! Jag återkommer till marknadsföringslagen. I dag är marknadsföringslagen i sig bra. Den fungerar - men för producenterna. När producenter har en missvisande reklam kan man komma åt dem. Däremot kan man inte komma åt en organisation av producenter. Jag hänvisade till reklamen om att bli miljövän och att köpa bil. Enligt Konsumentverket är det fråga om en missvisande reklam men man kommer inte åt detta därför att lagen inte täcker organisationer av producenter. Därför föreslår vi en ändring av lagen. Hur ser Karin Olsson och socialdemokraterna på den saken? När det gäller lyxkonsumtionen vill jag peka på följande. Det är sorgligt, och detta gör att det inte kommer att leda till en ekologisk omställning i samhället, att ekologiskt och miljövänligt producerade varor är dyrare än icke ekologiskt och icke miljövänligt producerade varor. Det är så därför att miljöförstöringen i dag är så billig att den inte syns på priset när vi köper varor. Om det däremot sattes ett högre pris på miljöförstöringen skulle en ekologisk omställning möjliggöras. Dessutom skulle alla kunna tillgå de produkter som är ekologiskt och miljövänligt tillverkade. I dag är det här faktiskt en klassfråga. De som har råd kan köpa ekologiskt producerade frukter och grönsaker. Det är de som har råd som kan köpa miljövänligt producerade varor. De som inte har lika mycket pengar avstår däremot från det - trots att de skulle vilja köpa sådana varor - därför att det kostar för mycket.
Herr talman! Jag fick frågan hur jag ser på marknadsföringslagen. Jag kan instämma med KO, som tycker nästan samma som jag i detta avseende. Inte ens KO anser att det egentligen är fel på lagstiftningen, som är ganska tuff och som ger stora möjligheter till ingripanden. Ingenting är dock bättre än att vi själva är med och följer vad som händer på området. Det finns nordiska initiativ. Man tittar närmare på hur miljöargumenten används i reklamen. Det är viktigt att sådana initiativ tas. När köparen/konsumenten väljer en vara tittar vederbörande många gånger på reklamen och fastnar för de miljöargument som finns. När det finns med miljöargument måste dessa därför vara korrekta. Jag brukar kanske inte berömma svenskt näringsliv i de här frågorna men jag måste säga att man är medveten om vikten av att den reklam som förs ut faktiskt är hållbar. Jag vet vad Yvonne Ruwaida syftar på och hoppas att man kommer till rätta med den saken - att det går liksom av sig självt.
Herr talman! Jag förstår att Karin Olsson inte vill ha en energipolitisk debatt. Regeringen tar ju inte upp frågan. I stället mörkar man och låtsas att kärnkraftsavvecklingen inte kommer att ha någon betydelse för hushållen och konsumenterna. Jag vill påstå att den har väldigt stor betydelse för hushållen och konsumenterna om de skall kunna ta ansvar för miljön. Jag tänker då på boendet och uppvärmningen men också på hur hushållen och konsumenterna skall kunna använda sina ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Frågan är egentligen om Karin Olsson kan förklara för mig hur man kan låta bli att ta upp kärnkraftsavvecklingen och ändå påstå att det går att förverkliga de fyra miljömålen. Kan man bara bortse från detta? För mig framstår det bara som en himla massa fina ord. Vi ställer upp på de fyra målen men har ett mål till, nämligen målet om valfrihet och konkurrens. Det ställer Karin Olsson och socialdemokraterna tydligen inte upp på - man skall inte ha valfrihet och det skall inte vara konkurrens. Jag kan faktiskt bara tolka inlägget på det sättet. Vi ställer upp på era fyra mål och visar också på hur de i verkligheten kan genomföras. Det handlar då om att även nämna t.ex. kärnkraftsavvecklingen, som kommer att ha mycket stor betydelse för hushållens och konsumenternas agerande. Men regeringen har redan, genom att bestämma att kärnkraften skall avvecklas, valt för hushållen. De kan inte längre ta ett eget ansvar utan befinner sig i en fålla där deras pengar bara går åt. Dessutom är valet av energisystem redan gjort, av regeringen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga direkt till Marietta de Pourbaix-Lundin: Har ni över huvud taget diskuterat hur mycket en eventuell kärnkraftsolycka skulle kosta varje enskilt hushåll? Den saken nämns aldrig. I stället handlar det om allt det andra. Jag förstår naturligtvis varför Marietta de Pourbaix Lundin använder sig av detta och har frågor till vart och ett av de partier som står bakom detta med att kärnkraftsavvecklingen faktiskt är viktig. Energimyndigheten jobbar mycket med frågan. Det gör också Boverket. Dessutom finns det demonstrationsanläggningar. Jag tror därför att det finns hopp för framtiden. Herr talman! Vi ställer upp på valfriheten och konkurrensen. Det är bara att gå till vilken affär som helst. Jag har väldigt svårt att inse att ens Marietta de Pourbaix-Lundin tror på utsagorna om att vi inte skulle ställa upp på detta med valfrihet och konkurrens. Däremot tycker vi inte att det här tillhör de viktigaste målen i konsumentpolitiken. Konsumentpolitiken handlar om något helt annat.
Herr talman! Som konsument skall man kunna både välja och välja bort. Således måste det finnas valfrihet och konkurrens. Jag reagerar när Karin Olsson säger att vi moderater tror att allting löser sig bara vi har valfrihet och konkurrens. Jag säger att vi ställer upp på de andra fyra målen men att vi vill ha ett tilllägg. Med detta tycker jag att jag ordentligt har klarat av den saken. Vad kostar oljekatastrofer som sker? Vad kostar alltså sådana utsläpp, och vad kostar alla andra utsläpp till följd av kolet och gasen? Sådana frågor får vi aldrig svar på. Däremot skall det alltid svaras på frågor om vad kärnkraften kostar. Det sker dock hela tiden utsläpp genom de andra energikällorna. Ingen talar om vad de kostnaderna uppgår till. Jag förstår att det är jobbigt att ta den här debatten och att ni inte hade räknat med att den skulle komma nu när vi diskuterar konsumenterna och miljön. Det är dock ganska naturligt att den debatten kommer. Regeringen har ju, som sagt, mörkat och nämner inte ett enda ord om detta i sin skrivelse. Det hade varit mycket ärligare att säga att kärnkraftsavvecklingen kommer att få konsekvenser när det gäller det ansvar som konsumenterna kan ta för miljön och hur konsumenterna kan använda sina ekonomiska resurser. Många kommer att få slänga dem i sjön. Sedan har jag en fråga i ett helt annat ämne. Jag skulle nämligen vilja ha svar på en fråga om produktsäkerhetslagen: Karin Olsson, är inte risken lika stor när tjänster tillhandahålls av det offentliga som när de tillhandahålls av det privata?
Herr talman! Jag kan hålla med Marietta de Pourbaix-Lundin på en punkt och det gäller då att jag inte hade räknat med en kärnkraftsdebatt nu när vi skall diskutera konsumenterna och miljön. Där har Karin Olsson alltså alldeles rätt. I det fallet är det viktigt att fråga om kärnkraften är miljövänlig. Som en sista fråga tar Marietta de Pourbaix Lundin upp produktsäkerhetslagen. Denna lag är kraftigt reglerad av de speciallagar som finns. Avslutningsvis vill jag när det gäller detta med konkurrens och valfrihet säga att Marietta de Pourbaix-Lundin får det att låta som att det inte finns vare sig konkurrens eller valfrihet i Sverige i dag. Det vill jag bestämt avvisa. Jag tycker att vi har tillräckligt mycket därav. Jag tror t.o.m. att jag skulle förorda litet mer av statlig konsumentpolitik om vi båda fick diskutera detta en liten stund till.
Herr talman! Det börjar bli alltmer frestande att gå in i den här energidebatten, men eftersom Karin Olsson är tacksam om jag inte tar upp den, skall jag åtminstone i min första replik låta bli att göra det. Jag tänker i stället ta upp det andra spörsmål som jag ställde till Karin Olsson och som handlade om det lokala Agenda 21-arbetet. Jag skulle vilja få svar på två frågor. För det första: Varför avvecklade regeringen det särskilda stöd som fanns till lokala Agenda 21 grupper för att upprätthålla en kontinuerlig verksamhet? De kan jobba aktivt för att medvetandegöra oss så att vi lägger om livsstil och skonar vår miljö. Det handlade inte om många miljoner för att ge den syrsättning som jag talat om och hålla denna verksamhet levande. För det andra: Detta har ersatts av en central samordnare, som det står i betänkandet, vars uppgift är att upprätthålla en aktiv dialog om Agenda 21-arbetet med de lokala Agenda 21-kommittéerna. Herr talman! Det är inte någon större poäng i att det lokala arbetet får försvinna genom att det inte får denna syrsättning och i stället låta en centralt placerad person få hantera verksamheten. Jag undrar varför man har gjort på det här sättet, Karin Olsson.
Herr talman! Eftersom vi egentligen har samma engagemang i miljöfrågor och konsekvenser både för den hållbara utvecklingen för oss som individer men framför allt med tanke på kommande generationer, vill jag inte gå in i någon häftig debatt om detta. Om Dan Ericsson jämför det som händer runt om i Sverige i dag med det som skedde för tio år sedan och litet längre tid tillbaka, tror jag att han skall se att det arbete som pågår i kommunerna givit ett väl så stort resultat som enbart det Agenda 21-arbete som startades efter konferensen i Rio. Investeringsprogrammen och intresset för att ansöka om medel för att ställa om till hållbar utveckling visar att vi är på god väg och att det har hänt väldigt mycket som är bra för framtiden.
Herr talman! Karin Olsson försöker blanda bort korten. I det lokala Agenda 21-arbetet, där grupper och kommittéer har dragit i gång olika projekt och verksamheter inom kommunerna, skall man försöka nå alla kommuninvånare, dels för att uppamma ett miljöengagemang, dels för att få oss att förstå hur vi skall lägga om livsstil för att bättre bevara vår miljö. Vi har faktiskt rest runt rätt mycket i landet och träffat kommittéerna och de lokala inspiratörerna. Regeringen har bidragit till att dra i gång detta arbete, och en del kom även i gång redan under den förra regeringsperioden. Problemet är att den nuvarande regeringen inte har hållit verksamheten vid liv - inte givit den syre, som jag kallar det - utan har dragit in anslaget. Man tappar då engagemanget på lokal nivå och kan inte hålla verksamheten i gång. Följden av att man startat något som det inte blivit någonting av blir kanske ett ytterligare försämrat läge. Det behövs ett stöd uppifrån för att verksamheten skall bli självgående, men det har man tappat bort på vägen. Min första fråga var alltså: Varför tog man bort det centrala stödet? Min andra fråga gällde vad den centrale samordnaren egentligen sysslar med. Denne har ingen större funktion, om verksamheten försvinner. Jag tycker att man här har handlat felaktigt.
Herr talman! Räknar kristdemokraterna inte med de 5,4 miljarder som avsatts för att stimulera miljöarbete ute i kommunerna? I så fall blir jag väldigt förvånad. Det är ju ett mycket större stöd och dessutom ett stöd som ger en oerhört god effekt. Meningen med Agenda 21-kommittéerna är, åtminstone om jag inte totalt har missuppfattat saken, att de skall bedriva ett arbete ute i kommunerna som driver fram en utveckling mot ett hållbart samhälle. Jag är inte säker på att några enskilda kommittéer litet varstans kan bedriva verksamhet på samma sätt hela tiden. När de har jobbat ett tag så att det har kommit i gång ett arbete och intresse har skapats hos det stora flertalet tror jag att det kommer att gå relativt bra av sig självt.
Herr talman! Dan Ericsson var faktiskt i sitt inledningsanförande, Karin Olsson, inne på kärnkraftsfrågan. Den syn som han gav uttryck för var inte särskilt mycket att hurra för. Men det var inte det som jag hade tänkt fråga Karin Olsson om. I regeringens skrivelse står det att man skall stimulera mer aktivitet och engagemang kring frågor som rör konsumtion och miljö. Man framhåller också att hushållsrelaterade frågor under en period bör ges hög prioritet. Jag skulle vilja få förklarat vad man menar med att under en period hushållsrelaterade miljöfrågor skall ges hög prioritet.
Herr talman! Jag kan svara ungefär på samma sätt som jag svarade Dan Ericsson. Vi stimulerar till startandet av ett arbete som sedan skall vara självgående.
Herr talman! Jag skulle vilja veta varför man inte ansluter sig till Centerpartiets åsikt att studieförbunden och de frivilliga organisationerna bör tas i anspråk mera för att få i gång det här arbetet.
Herr talman! Jag tror inte att det finns någon motsättning mellan det som står i skrivelsen och det som jag och Rigmor Ahlstedt tycker i detta sammanhang. De frivilliga organisationer och studieförbund som vi har i Sverige är mycket engagerade i dessa frågor. Jag har inte tillgång till någon sammanställning över de studiecirklar som genomförs runt om i Sverige, men jag tror att vi på dessa områden kan hitta ganska många sådana, som också har många deltagare. Att vi på något sätt skulle behöva skämmas över det jobb som frivilliga organisationer och studieförbund i Sverige gör kan jag inte ställa mig bakom.

Herr talman! Jag skall ta upp kammarens tid med några kommentarer till den finansiella marknaden, som också ligger inom ramen för det konsumentpolitiska perspektiv som diskuteras i utskottets betänkande nr 21. De konsumentpolitiska riktlinjer som fastställts vid olika tillfällen har ett antal målgrupper och gäller på olika nivåer. Ett av målen för politiken anges vara att stärka konsumenternas ställning. Det gäller bl.a. hushållens baskonsumtion. Något som jag speciellt vill understryka är att konsumenterna skall ha en stark ställning på den s.k. marknaden. Vad gäller den finansiella delen av marknaden vill jag peka på dagens situation inom bankväsendet. Bankerna tar i dag ut mycket höga avgifter, som inte är befordrande för konsumenternas möjligheter till ökad köpkraft. Sammanställningar visar att man i Sverige tar ut mer än dubbelt så höga avgifter som en del av de övriga EU-länderna. På finansmarknaden brukar man ofta tala om att det är viktigt att vi anpassar oss till EU:s regler, och jag skulle ganska omgående vilja se en sådan anpassning på detta område, så att vi slipper de avgiftsnivåer som vi i dag har. Jag vill också ta upp läget på räntemarknaden. Jag vill peka på de räntor som man tar ut på olika kontotyper. Det gäller t.ex. räntor på telefonlån och i postorderhandeln. Som finansutskottet skrev i ett betänkande som vi behandlade för några dagar sedan ligger de på gränsen till ockernivå. Det är inte ovanligt att räntorna ligger på 25 % och t.o.m. upp till 35 %. Ett annat område är konsumenters, företagares, kommuners och statens räkningsbetalningar och näringslivets löneutbetalningar till de anställda. Överföringstiden är från tre till ibland uppemot fem dagar. De som tillhandahåller kapitalet gör stora förluster på detta. En sammanställning som vi för en tid sedan fick visar att banker och betalningsinstitut tillgodoräknar sig miljardbelopp genom att under dessa dagar ligga på pengarna, som de får egen ränteavkastning på. Under denna tid är pengarna inte tillgängliga för konsumenterna, företagen, kommunerna och staten. Vi kommer under de närmaste veckorna i riksdagen att behandla pensionssystemens utveckling. Det finns därför anledning att vi redan i dag tar upp diskussionen mer om t.ex. försäkringsbolagens sätt att i samband med pensionssparande ta ut avgifter. Det gäller det sätt på vilket de redovisar och också på vilket sätt de kan ge några garantier för de avkastningar som de oftast i reklamen går ut och talar om att man kan förbinda sig till i samband med att man placerar pengar på exempelvis pensionssparande. Finansinspektionen har i sina instruktioner att den skall verka för ett gott konsumentskydd. Målet om ett gott konsumentskydd uppfylls delvis genom den löpande tillsynsverksamheten. Därutöver bedrivs också konsumentskyddande verksamhet inom konsumenträttsenheten inom inspektionen. En av de centrala uppgifterna för inspektionens konsumenträttsenhet är att se till att finansinstituten följer principerna för god information men också att övervaka att avtalsvillkoren är skäliga och att institutionerna har rutiner och betalningssystem som gör att de har en skälighet i hela sin handläggning. Herr talman! Av den anledningen skulle jag gärna vilja se att regeringen ser över reglerna för de finansiella tjänsterna och de finansiella systemen. Det kan vara, som jag tidigare nämnde, beträffande avgifter till pensionssparande, räntenivåerna och inte minst räntegapet mellan inlånings och utlåningsräntan, som i dag åberopas vara litet, men som i sitt reala tal ändå är betydligt större än vad vi har haft under många år. Man säger att genom att man har denna struktur på räntegapet behöver man ha mer avgifter i betalningssystemen. Båda de funktionerna drabbar hårt både företag och konsumenter, samt kommuner och stat, som jag tidigare sade. Herr talman! Finansinspektionen men också Konsumentverket bör få ökade uppgifter för att bevaka skäligheten på den finansiella marknaden. Jag anser också att man bör kräva att dessa återkommer med en rapport om vilka åtgärder man har krävt och vilka åtgärder man har satt in för att se till att vi får en valfrihet i det finansiella systemet som innebär att konsumenten också har en riktig kostnadsnivå i de framtida finansiella systemen.
Herr talman! Jag blir litet förvånad över Bengt Kronblads inlägg. Jag kan inte i det här betänkandet se att man från majoriteten har lagt fram något som helst förslag när det gäller att se över de finansiella bitarna. Jag tror att vi skulle kunna vara många som skulle yrka bifall till en sådan motion om den funnits. Det är många i Sverige som är irriterade över de avgifter som bl.a. bankerna tar ut. Har jag missuppfattat det hela? Jag kan inte se att jag kan tillstyrka ett sådant förslag från Bengt Kronblad, eftersom det inte finns något.
Herr talman! På s. 6 i betänkandet finns det beskrivet att konsumenterna skall ha en stark ställning på marknaden. En av de marknader som bl.a. Marietta de Pourbaix-Lundin har diskuterat måste också vara den ekonomiska marknaden. Man måste kunna få en balans mellan olika grupperingar i samhället. Om nu man från Centerns håll gärna skulle vilja instämma i detta är ni hjärtligt välkomna att se till att få en diskussion i samhället så att den finansiella marknaden blir mer förmånlig för konsumenterna.
Herr talman! Jag kan se att vi skulle kunna skriva en gemensam motion om vi måhända återkommer till riksdagen under den allmänna motionstiden. Men i det här betänkandet finns det inget konkret som vi hade kunnat yrka bifall till.

Herr talman! I socialutskottets betänkande Ombildning av Handikappinstitutet föreslås att institutet ombildas till ett hjälpmedelsinstitut med staten, landstingen och kommunerna som gemensamma huvudmän. Vi moderater ser förslaget som ett steg i rätt riktning. Förändringen innebär bl.a. att samordning och uppföljning av hjälpmedelsfrågor blir tydligare och rakare. Detta är väsentligt, särskilt efter hjälpmedelsorganisationernas rapport Enklare hjälpmedel, avgifter, organisation och policy som presenterades i mars 1998. Den visar att bristen på hjälpmedel är stor i många delar av landet. Detta är oacceptabelt eftersom vi vet hur avgörande ett hjälpmedel kan vara för att en person med en funktionsnedsättning skall kunna ha ett drägligt liv trots handikappet. Herr talman! Vi moderater har under flera år påtalat denna brist. Vi kan bara konstatera att vår uppfattning nu delas av landets handikapporganisationer. Det är därför av stor vikt att tillgången på bra hjälpmedel ökar, samtidigt som avkall inte får göras på kvalitet och säkerhet. Under flera år har vi föreslagit att hjälpmedel för funktionshindrade skall göras mer tillgängliga inom ramen för en s.k. hjälpmedelsgaranti. Tanken bakom vårt förslag är att kombinera en ökad tillgång till hjälpmedel med en större valfrihet för de funktionshindrade. För den som inte vill eller har möjligheter att vänta genom landstingens hjälpmedelscentraler skall det finnas en möjlighet att själv skaffa sitt hjälpmedel och ersättas för denna kostnad genom t.ex. Fördelarna med modellen är många. För det första kommer förhoppningsvis tillgången på moderna och individanpassade hjälpmedel att bli större. För det andra sätter vårt förslag på en hjälpmedelsgaranti en press på tillverkarna av hjälpmedel att tydligare marknadsföra sina produkter och också hålla en god kvalitet. För det tredje får handikapporganisationerna en central roll som förmedlare av nya hjälpmedel. Herr talman! Jag vill betona att landstingens hjälpmedelscentraler kan fungera som i dag. Men den stora efterfrågan och bristen på resurser som är vanlig vid många hjälpmedelscentraler innebär köer och långa väntetider. Detta tryck på landstingens hjälpmedelscentraler kommer sannolikt att minska med vårt förslag, som innebär att många kommer att använda sig av möjligheten att själva skaffa sig ett hjälpmedel. Därför anser vi att en hjälpmedelsgaranti snarast bör införas. Hjälpmedelsinstitutet skall ges ett kontrollansvar för hjälpmedelsgarantin och se till att alla hjälpmedel håller en god kvalitet och säkerhet, som jag sade tidigare. I utskottsbetänkandet föreslås att staten skall bli huvudfinansiär för institutet. Som vi moderater ser det är det då också naturligt att staten också utser ordföranden i institutets styrelse. Dessutom bör en av statens representanter i styrelsen representera brukarna, och utses i samråd med handikapporganisationerna. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Herr talman! I Centerpartiet har vi ingenting emot ombildningen av Handikappinstitutet som sådan. Men vi har ändå en reservation med anledning av det föreslagna namnbytet. Vi tycker nämligen att det är både onödigt och inte särskilt klokt.

Trots den här uppgiften har det hela tiden hetat just Handikappinstitutet. Det föreslagna namnbytet skall enligt regeringen markera att institutet inte har något övergripande ansvar för handikappolitiken. Det är naturligtvis riktigt att institutet inte har något sådant ansvar, men det har ändå uppgifter som sträcker sig utöver vad som avses med hjälpmedel. Enligt propositionen skall ju institutet också i samverkan med ansvariga myndigheter och andra organ aktivt verka för god tillgänglighet för funktionshindrade i olika miljöer och verksamheter. Allt tyder på att den här verksamheten i framtiden alltmer kommer att omfatta områden utöver den traditionella hjälpmedelsverksamheten. Därför tycker vi att det är märkligt att man nu väljer att snäva in bilden av institutets verksamhet genom att byta namn till Hjälpmedelsinstitutet. Det kommer säkerligen bara att skapa förvirring. Därför yrkar vi avslag på namnbytet i vår reservation nr 2 under mom. 1. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom reservationen, men jag ämnar inte yrka bifall och votering på den. I stället vill jag uttrycka min glädje över att det enligt utskottets betänkande är alldeles uppenbart att brukarna skall representeras i styrelsen. Därmed är vårt yrkande om den saken tillgodosett. Ingen kan bättre än de funktionshindrade själva medverka till utvecklingen av bra och säkra hjälpmedel. Därför är det tillfredsställande att det inte blir någon förändring på den punkten.
Herr talman! Folkpartiet ställer sig bakom propositionens förslag till ombildning av Handikappinstitutet. Vi anser att det är riktigt att även Kommunförbundet blir en medlem i den nybildade allmännyttiga ideella föreningen. Kommunernas ökade ansvar på hjälpmedelsområdet är här avgörande. Vi har inte heller vänt oss emot att institutets verksamhet drivs som en allmännyttig ideell förening. När det gäller handikapprörelsens representation anförs det i propositionen att man avser att behålla nuvarande ordning vad avser statens representation, vilket betyder att två av statens fyra ledamöter utgörs av representanter för handikapporganisationerna. Vi anser att detta är av stor betydelse. Vi förutsätter, liksom utskottets majoritet, att denna ordning bibehålls. Vi i Folkpartiet vill också stödja motionen från motionen framhålls att kunskapen om osynliga handikapp måste öka och att hjälpmedel måste utvecklas för denna grupp av funktionshindrade. Vi instämmer till fullo i detta. Herr talman! Jag vill också hänvisa till det särskilda yttrande som Barbro Westerholm har avgett. Det berör frågan om en hjälpmedelsgaranti. I en motion från Moderata samlingspartiet med anledning av den här propositionen förs förslaget om en hjälpmedelsgaranti fram. Folkpartiet har i andra sammanhang i form av motioner föreslagit att en hjälpmedelsgaranti skall införas. Den skall garantera att de som behöver hjälpmedel skall få det inom rimlig tid. Vi anser att enkla hjälpmedel skall kunna fås i det närmaste omgående medan komplicerade hjälpmedel skall kunna ges inom tre månader. Vi anser också att hjälpmedelsmarknaden bör öppnas för konkurrens. En ökad konkurrens leder till höjd kvalitet och kortare väntetider. Herr talman! Vi har alltså inte motionerat om en hjälpmedelsgaranti i samband med den här propositionen, men genom vårt särskilda yttrande vill vi ändå ge vår åsikt till känna i det här sammanhanget. Jag yrkar bifall till reservation nr 4 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna. Handikappinstitutet förslås ombildas till en allmännyttig ideell förening med det nya namnet Hjälpmedelsinstitutet fr.o.m. den 1 januari 1999. Föreningsbildare föreslås vara staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Vidare föreslås att all verksamhet vid institutet skall omfattas av offentlighetsreglerna. Svenska centralkommittén för rehabilitering. Verksamheten har efter hand utvecklats från medverkan i direkt framtagning av hjälpmedel till långsiktigt forsknings och utvecklingsarbete, provning av hjälpmedel och andra åtgärder för att främja hjälpmedelsförsörjningen. övertog ansvaret för att tillhandahålla hjälpmedel ombildades Handikappinstitutet och huvudmän blev nu staten och Landstingsförbundet. Sedan kom ädelreformen 1994, och kommunerna fick ett ökat ansvar för hjälpmedelsverksamheten. Därför är det naturligt att också kommunerna involveras i institutets arbete. Vad gäller den juridiska formen för en verksamhet som är anslagsberoende men inte är en myndighet har riksdagen tidigare beslutat att en sådan verksamhet bör organiseras som aktiebolag eller som ideell förening. Handikappinstitutet har hittills inte haft någon klart angiven juridisk form men föreslås nu alltså att organiseras som en allmännyttig ideell förening. Hjälpmedelsinstitutets ändamål skall framöver, liksom tidigare, vara att arbeta för en förbättrad livskvalitet för människor med funktionshinder genom att medverka till utveckling av bra och säkra hjälpmedel och till en effektiv hjälpmedelsförsörjning. Institutet skall genom sitt arbete bidra till ökad tillgänglighet i samhället. Hjälpmedelsinstitutets huvuduppgift skall vara att arbeta med forskning, utveckling, provning och standardisering av hjälpmedel samt stå för information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Institutet skall också med expertis biträda sjukvårdshuvudmännen, centrala organ, brukarorganisationer, företag och andra organisationer inom hjälpmedelsområdet. Därutöver skall Hjälpmedelsinstitutet i samverkan med ansvariga myndigheter och andra organ verka för god tillgänglighet för funktionshindrade i olika miljöer och verksamheter. Vad gäller tillsynen inom hjälpmedelsområdet anser utskottet, i likhet med regeringen, att det skall vara en uppgift för Socialstyrelsen. Men utskottet anser samtidigt att Hjälpmedelsinstitutet i enstaka fall kan komma att åläggas vissa uppgifter som innebär myndighetsutövning. Ett exempel på en sådan uppgift är det nu slutförda uppdraget att fördela stimulansbidrag. För verksamhet av det slaget bör särskilda bestämmelser gälla. Riksdagen föreslås därför anta förslag till lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet. Styrelsen föreslås få nio ledamöter som utses av staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Inledningsvis föreslås staten utse styrelseordförande. Regeringen har för avsikt att behålla nuvarande ordning vad gäller statens representation i styrelsen, vilket kommer att innebära att handikapprörelsen liksom tidigare kommer att vara representerad. Det föreslås att ett brukarråd med representanter från olika grupper av brukare av hjälpmedel knyts till styrelsen. Styrelsens ansvar för att informera och samråda med brukarrådet kommer att regleras i stadgarna. I och med det föreslagna namnbytet från Handikappinstitutet till Hjälpmedelsinstitutet markeras institutets uppgift, men det innebär ingen förändring av den nuvarande verksamhetens inriktning eller innehåll. Det är dock en markering att frågor av mer allmän handikappolitisk karaktär inte är en fråga specifikt för Hjälpmedelsinstitutet. Herr talman! I det sammanhanget vill jag nämna att regeringen har beslutat att för frågor med allmänt handikappolitiskt innehåll inrätta ett sekretariat för handikappfrågor som stöd för statssekreterargruppen. Organisatoriskt kommer sekretariatet att knytas till En handikappdelegation kommer att inrättas med företrädare för handikapprörelsen. Syftet med båda dessa satsningar är dels att förbättra samordningen av handikappolitiken inom Regeringskansliet, dels att öka möjligheten för handikapprörelsen att i ett tidigt skede finnas med i diskussionen kring de frågor som nära rör de grupper som den har att företräda. Möjligheterna ökar nu genom representation i Hjälpmedelsinstitutets styrelse, genom dess brukarråd och sist men kanske inte minst genom deltagande i den nya handikappdelegationen. Med detta, herr talman, yrkar jag åter bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna.

Herr talman! Det är nog gott och väl att man försöker samordna frågorna när det gäller handikappområdet. Men det hjälper ju föga, Elisebeht Markström, när tillgången på hjälpmedel är såpass dålig som den är ute i landstingen. Syftet måste ändå vara att se till att de människor som är i behov av hjälpmedel verkligen kommer i åtnjutande av detta. Inte med ett ord har Elisebeht Markström berört vår hjälpmedelsgaranti. Enligt FN:s standardregel 4 skall staterna garantera både utveckling av och tillgång till hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättning skall kunna bli så oberoende i det dagliga livet som möjligt. 1997 att en stor del av de anmälningsärenden som kommer till henne rör just hjälpmedelsfrågor. Ett vanligt problem är just att den enskilde inte kan påverka beslut om personliga hjälpmedel, utan man är tvungen att hålla till godo med det som man erbjuds. Vad har Elisebeht Markström för avsikt och för uppfattning när det gäller vårt förslag om hjälpmedelsgarantin? Det vore välgörande, tror jag, om vi fick en redovisning av detta i kammaren.
Herr talman! Det här ärendet handlar i första hand om ombildning av Handikappinstitutet. Det var därför jag inte speciellt nämnde frågan om hjälpmedelsgaranti. Riksdagen har nyligen behandlat frågan om hjälpmedelsgaranti. Då vidhöll majoriteten sin tidigare uppfattning att den försöksverksamhet som är i gång i Skåne borde få fullföljas innan ställning tas i frågan vad gäller garantin men naturligtvis också vad gäller finansiering av en sådan garanti.
Herr talman! Att det är så svårt att komma i åtnjutande av hjälpmedel är ju ett stort problem i stora delar av vårt land i dag. Det finns t.ex. redovisat i 1996. Vissa landsting har principbeslut om att inte bevilja datorer som hjälpmedel till personer med dyslexi. Det här är stora problem. Det innebär ett stort lidande för människor. Elisebeht Markström tycker inte att det finns anledning att kommentera hjälpmedelsgarantin. Men det måste väl finnas skäl med tanke på att det ligger en reservation med ett konkret förslag från vår sida. Det är faktiskt så att bestämmelser om hjälpmedel finns i hälso och sjukvårdslagen. 1994 infördes en bestämmelse i hälso och sjukvårdslagen som slog fast landstingets ansvar för hjälpmedelsförsörjningen. Vi har ett konkret förslag för att få förbättringar på det här området. Vad har ni för förslag för att förbättra situationen för våra funktionshindrade i Sverige?
Herr talman! Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, det inser jag också. Men det är väl inte alldeles självklart att det förslag som ligger på bordet om hjälpmedelsgaranti är det bästa sättet. Och då är det väl klokt av riksdagen att invänta den rapportering och det resultat som kan komma efter den försöksverksamhet som nu är i full gång i Skåne. Det finns ingen anledning att föregripa resultatet av den. Sedan är det naturligtvis också en fråga om finansiering. Jag är inte så säker på att Liselotte Wågö egentligen har något konkret förslag på hur detta skulle finansieras.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar en som man kanske kan tycka formfråga. Men jag tycker att det är mer än en formfråga. Det är en mycket viktig fråga för framtiden. Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord om namnfrågan. Den diskuterades för ungefär 30 år sedan när institutet bildades. Man beslutade efter många diskussioner att det skulle heta Handikappinstitutet. Nu är det ett väl inarbetat namn såväl i Sverige som i andra länder. I propositionen sägs det att Handikappinstitutet kan behålla det engelska namnet The Det är besynnerligt enligt min syn att institutet skulle laborera med två olika namn. Namnet Hjälpmedelsinstitutet kan också vålla tolkningsproblem. Hjälpmedel finns inom många områden, inte bara för handikappade. Dessutom kan det tolkas som en insnävning av Handikappinstitutets nuvarande arbetsområde, som i dag också omfattar tillgänglighet såväl i den fysiska miljön som till informationstekniken. Det kan dessutom finnas en risk för att man fokuserar för mycket på själva hjälpmedelsbegreppet och inte ser hjälpmedlen i ett större rehabiliteringsperspektiv. Herr talman! Sonja Fransson säger i sin utredning följande: Jag gör den bedömningen att ett namnbyte skulle kunna ge en felaktig signal om en väsentlig kursändring av institutets verksamhet, något som mina förslag inte syftar till. Namnet Handikappinstitutet är också väl inarbetat. Det bör enligt min mening behållas. Jag vill också nämna några ord om de s.k. osynliga handikappen. Liselotte Wågö var också inne på dem alldeles nyligen. Under senare år har vi här i riksdagen tagit många beslut som framför allt har rört människor med synliga handikapp. Men det finns en stor grupp människor, både yngre och äldre, som har osynliga handikapp. Men kunskap om de hjälpmedlen har vi inte till fullo. Jag tror också att den kunskapen på ett betydligt bättre sätt måste komma ut i den direkta verksamheten. Med de små synpunkterna, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 4. Självfallet står jag bakom även den andra reservationen. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 4.

Fru talman! I förslaget behandlas frågor som är utomordentligt komplicerade, svåra, känsliga och svårgreppbara. I den motion som vi kristdemokrater lagt fram med anledning av propositionen har vi lyft fram vikten av att man, när man lägger fram sådana här förslag, behandlar fler frågor som har med det att göra. Det här förslaget har föregåtts av en utredning 1995 om assisterad befruktning i sin helhet. Vi tycker att det hade varit bättre att ta upp frågorna tillsammans så att man kunde belysa olika aspekter. Därför har vi yrkat avslag på propositionen. Det finns företrädare för andra partier som i motioner har uttryckt samma ovisshet. Det är tillåtet att frysförvara befruktade ägg i ett år. Redan i dag har Socialstyrelsen möjlighet att ge dispens. Nu föreslår regeringen och också utskottsmajoriteten att det skall finnas möjlighet till dispens även efter dessa fem år. Det tycker jag är oerhört olyckligt och kommer att kunna leda ganska långt. Fru talman! Jag tycker att det känns viktigt att säga - med tanke på den debatt som varit i kammaren omkring FN:s barnkonvention som vi försöker att lägga till grund för alltfler beslut i riksdagen och ute i kommuner och landsting - att det är utomordentligt egendomligt att man inte ha belyst barnens situation i denna proposition med ett enda ord. Det borde ha varit självklart att barnens bästa skulle belysas även i en sådan här fråga. Med anledning av detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet och avslag på propositionen.

Fru talman! Det har i många år efterlysts en nationell politisk linje till gagn för formgivning och arkitektur. Detta får dock självklart inte innebära att det är genom politiska beslut som innehållet i verksamheter inom detta område avgörs. Inga skapande aktiviteter kan utvecklas genom lagar och politiska dekret. Uppgiften för politiken är inom detta område som för kultursektorn som helhet att skapa de allmänna förutsättningar som underlättar för skapandet. En annan sak är att det kan ställas krav och utarbetas formaliserade överenskommelser i lägen där det är aktuellt med stöd via skattemedel för en viss verksamhet. Där skiljer sig inte kulturen från andra områden. Efter Kulturutredningen och de därpå baserade propositionerna, som bl.a. gav till resultat att en utredning om arkitektur och formgivning tillsattes, var det många som hyste stora förhoppningar om vad denna skulle komma fram till och på sikt kunna leda till. Så kom då utredningens rapport. Och, fru talman, den var platt. Ja, inte bara tunn, för det kan ofta vara till fördel om ordmassan begränsas, men den var just platt. Det är därför som det är svårt att kritisera innehållet i såväl utredningsrapport som den proposition som baserats på den. Bortsett från en viss övertro på lagstiftning finns inte mycket till vägledning för framtiden i dessa aktstycken. Redan utredningens rapportskrift gav ett starkt intryck av att detta inte var något fullgånget arbete. Visserligen står det i förordet att personal från åtta departement har varit inblandade - vore man elak skulle man kunna tala om kockarna och soppan - men vilka dessa var står för ovanlighetens skull inte i rapporten. Den blev inte ens undertecknad av en ansvarig ordförande. Insåg man själv att den var såväl tunn som platt? Utredningens Ds-nummer blev påklistrat i efterhand och fick dessutom en grafiskt felaktig utformning. Det betyder självfallet inget för innehållet i sak, men det förstärker intrycket av ofullbordat arbete. Jag beklagar detta. Både formgivningsfrågor och arkitekturfrågor är för viktiga för att slarvas med. Utredningens betänkande inleds med ett citat av Platon: "När man skall bedöma ett föremåls kvalité och skönhet, skall man alltid ha dess funktion för ögonen." Med detta för ögonen måste man uttrycka en viss medkänsla med den person som är ansvarig för den grafiska formgivningen hos både utredningsskrift och proposition. De är vackra och strikta. Fru talman! De sex målen för statens engagemang i arkitektur, form och design har vi inget att invända mot. De är för de flesta av oss självklara, och det kan vara till fördel att de nu finns samlade - i dubbel bemärkelse - inom en ram. Det är min förhoppning att de kan komma till användning i en väsentligt utvidgad och allmän debatt om estetik. Frågan är om inte en debattbok med inlägg från företrädare för olika åsiktsriktningar och discipliner hade kunnat ge mycket mera än det som vi nu ha fått att ta ställning till. Kunskapen och kompetensen bör öka, står det. Självklart! Högskoleverket skall följa upp och utvärdera arkitekturutbildningen och undersöka om det finns nya behov. Självklart likaså! Här har vi också från moderaterna skickat med idéer som presenteras i motion och reservation. Designutbildningarna bör utvärderas och utredas - ännu en självklarhet. Liksom för de förut omnämnda förslagen med truismens form är man väl snarast förvånad över att detta inte har gjorts innan man presenterade rapporten och lade fram propositionen. Fru talman! Jag skall nämna en sak i propositionen som går i rätt riktning. Det gäller Röhsska museet, Sveriges enda renodlade konsthantverks och formmuseum. Inte bara som göteborgare utan främst som intresserad av dess verksamhetsområde kan jag bara tillstyrka att museet nu stärks i sin nya roll. Redan när det fick sin uppgift som nätverksansvarig var vi många som påpekade att anslaget inte stod i proportion till uppdraget. Nu har man fått reella möjligheter att göra något. Fru talman! Inledningsvis talade jag om övertro på lagstiftning hos majoriteten. Om detta skulle jag kunna hålla en lång utläggning, men det skall jag bespara kammaren. Låt mig bara än en gång med skärpa betona att estetik, skönhetsvärden och kultur i allmänhet låter sig inte lagstiftas fram. Titta dessutom på de framlagda förslagen till lagändringar! De är som vanligt förtjänstfullt uppställda så att en jämförelse underlättas. Inget av dem är av den karaktären att de till sitt innehåll inte redan täcks av de lagtexter som gäller i dag. Jag upplever detta som att man med lagen som kosmetika vill dölja bristerna i det som vi nu har haft att ta ställning till. Så skall inte lagstiftning användas. Jag hoppas att vi med de utlovade utvärderingarna på olika områden och den diskussion som bör följa på dem kan få fram ett handlingsprogram värt namnet. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen, nr 3, och kommer att begära votering i hemställansmomentet 5. Självfallet står jag också bakom samma reservation i övriga moment liksom våra övriga reservationer.

Fru talman! Jag vill inledningsvis säga att jag är mycket nöjd med att kulturutskottet har den äran att behandla det svenska arkitektur och formgivningsprogrammet, vilket är en frukt av Kulturutredningens arbete. Vi får därför tacka ledamöterna i Kulturutredningen. Vi har fått ärva en rikedom av såväl materiella som icke-materiella kulturella tillgångar. Den byggda miljön, historiska dokument och platser är viktiga saker att värna från det förgångna. På 1970-talet började både FN:s utvecklingsprogram och Världsbanken att anslå medel för att bevara byggnadsmiljöer och utveckla olika typer av hantverk. I historiska stadskärnor kunde ett offentligt utnyttjande av äldre byggnader bli både kostnadseffektivt och blåsa liv i stadsdelens ekonomiska bas genom ökade inkomster och arbetstillfällen. Det lönar sig att bevara, var en slogan som myntades i Storbritannien på 1980-talet. Idén om bevarande och utveckling fick genomslag och har nu också kommit till Sverige. Den fanns kanske också tidigare men har åtminstone kommit i och med programmet Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Helt klart är att vi har lärt oss av satsningarna i miljonprogramsmiljöerna. Man kan säga att var tid har sitt boende, men allt boende och alla miljöer har en självskriven plats i vårt bevarande. Utskottet har enats om sex målbeskrivningar: Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas. Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning design och offentlig miljö skall stärkas och breddas. Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor. Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete. Alla dessa målbeskrivningar är alldeles utmärkta, men vi saknar ändå några. Vänsterpartiet har i reservationerna 1 och 2 ytterligare två mycket viktiga målformuleringar. I reservation 1 efterfrågar vi ett miljömål. Det är viktigt att boendemiljön genomsyras av vår miljö i utformning och praktisk handling. Vi måste värna det ekologiskt hållbara perspektivet. Man har haft stora problem med detta i många boendeprojekt. Man bygger in fukt och mögel i husen. Materialen man använder kan inte andas och ger allergiska besvär. Därför anser vi att det behövs en målformulering, som klart och tydligt ger uttryck för och betonar vikten av miljön och att materialen är hälsomässigt och ekologiskt anpassade. Man kan ställa sig frågan vad vi skall ha sjuka och oanvändbara hus till. Ett miljömål borde vara självklart. Därför yrkar jag bifall till reservation I reservation 2 är utgångspunkten att tillgängligheten skall tillgodoses och att handikappaspekterna bör få en tydligare utformning. Man kan tycka att detta redan finns i regelverk och att kunskapen finns om tillgänglighetsaspekterna, men det fungerar inte alltid. När vi senast hade öppet hus i riksdagen fanns det t.ex. ingen fungerande hörselslinga här i kammaren. Jag vet att det var minst en av besökarna som inte kunde tillgodogöra sig föredragningen om riksdagens arbete. Man kan ju ställa sig frågan: Vad skall vi ha demokrati och yttrandefrihet till om inte tillgängligheten tillgodoses ens i det här huset, i Sveriges parlament? Därför behöver vi behöver en tydlig målbeskrivning även när det gäller tillgänglighet. Jag yrkar bifall till reservation 2. I reservation 5 tar vi upp begreppet estetiskt tilltalande. Vi vill att begreppet skall utvecklas för att närmare kunna tillämpas på ett konkret sätt i det praktiska byggandet. För mig är estetiskt en sak och för någon annan är det en annan sak. Hur skall begreppet då tolkas? Det är inte så lätt. Men kanske kan vi av socialdemokraterna här i kammaren i kväll få en korrekt definition av begreppet estetiskt tilltalande. Herr talman! Arbetslagets betydelse i byggprocessen är väldigt stor. Allas kunnande och kompetens bör tas till vara. Vi har därför i reservation 7 lyft fram den s.k. osynliga kompetensen, dvs. de människor som medverkar till att byggprocessen fullföljs. Det kan vara snickare, fastighetsskötare, antikvarier, grovarbetare, målare, elektriker osv. Vi måste vara medvetna om att allt hänger ihop och att ett arkitekturprogram inte bara är till för de lärda utan i högsta grad skall användas för en god arbetsmiljö och boendemiljö för alla, även för dem som inte har råd med egnahem. Jag anser att normen för god arkitektur i alltför stor utsträckning bestäms av utbildningsinstitutionerna och branschorganisationerna i dag. Därför anser vi att det offentliga samtalet måste stärkas. Tidningar, tidskrifter och de boende måste i större utsträckning delta i debatten om vad som är bra, vackert, funktionellt, tillgängligt, estetiskt och miljövänligt boende. Här har alla kommuner ett stort och viktigt ansvar. Vänsterpartiet anser därför att alla kommuner skall upprätta boendeplaneringsprogram, som skall antas i samband med den obligatoriska översynen av kommunens översiktsplan. Boendeplaneringsprogrammen är tänkta att förmedla en beskrivning av tillståndet i den byggda miljön och hur man vill förändra frågor som berör den fysiska miljön, trafikfrågor, segregationsproblem, utvecklingen mot det ekologiskt hållbara boendet, liksom de estetiska värdenas betydelse och barnens möjlighet att växa upp i en god miljö. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 8 om boendeplaneringsprogram.

Herr talman! Jag får instämma med de två tidigare talarna i att det känns tillfredsställande att i kväll ta ställning till detta betänkande som ger underlag för ett mycket efterlängtat nationellt program. Med en god implementering kan programmet få en central betydelse i svensk kulturpolitik. Vi står alltså i början av en mycket långsiktig process för förbättrad kvalitet i den byggda miljön. Ett ökat kvalitetstänkande kommer att leda till fördjupade diskussioner om skönhet och estetiska värden. Miljöpartiets förhoppning är att det här skall få frodas på alla nivåer i vårt samhälle. Estetik blir en viktig och påverkansbar fråga för alla invånare runt om i landet om vi hjälper till med en god implementering. Det är ju faktiskt så att nästan allt i vår omgivning är skapat av någon. Ett helhetstänkande med respekt för våra redan befintliga miljöer skall inte utesluta nyskapande - självklart inte. Det är också så att vi som boende har behov av att få vara med i skapandet av vår vardagsmiljö. Det är Miljöpartiets förhoppning att kvaliteten skall höjas inte bara vad gäller skapandet av miljöer utan även vad gäller möjligheten för invånare att vara delaktiga på ett tidigt stadium i alla byggnads och anläggningsprocesser. Det ekologiska perspektivet, det konstnärliga inslaget och en utveckling av kvalitetstänkandet skall finnas med och genomsyra hela processen i alla led. Det gäller planering, upphandling, projektering, byggande och förvaltning av våra befintliga byggnationer och anlagda miljöer. Fru talman! Förslaget innebär en förstärkning av plan och bygglagen. Estetik och kvalitet skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska intressen. Förslaget arbetades fram i kulturutredningen, och i min reservation då krävde jag att en lagändring skulle till för att klara utredningens intention. Nu står vi här denna vårljumma kväll och är redo för beslut. Jag tycker att klarläggandet i plan och bygglagen är viktigt inte bara för arkitekter och ingenjörer utan också för dem som ansvarar för upphandling av byggnationer av olika slag. Det är genom kunskap och kompetens frågorna skall drivas. I det syftet bör man säkerställa att beslutsfattare och politiker nås av kompetenshöjande insatser när det gäller beställarrollen. Det är oerhört viktigt att också här påpeka att ekologisk kunskap och ekologiskt tänkande skall gå hand i hand med det estetiska. Hur når då denna kunskap ut till den enskilda politikern ute i kommunerna? Hur kan staten agera förebild i det här sammanhanget? Klarar staten av att tillämpa lagen om offentlig upphandling? Efter genomgång av statliga upphandlingsfrågor föreslog Riksdagens revisorer att ansvaret för upphandlingen bör centraliseras för att samla och utveckla kompetens inom ett område. Vi misstänker att de har starka skäl till ett sådant förslag och föreslår därför litet mjukt att staten inom sitt kompetensområde tar ett helhetsansvar vid upphandling för att säkerställa att de nya kraven går före ekonomin. För om nu staten och dess myndigheter skall kunna leva upp till sitt ansvar och agera förebild på det sätt som vi sätter vår förhoppning till, krävs också utveckling av yrkeskompetens. Jag vill påminna om att medelåldern bland statligt anställda arkitekter i dag ligger runt 50 år. Det är ett faktum som måste få påverka planeringen av samhällets arbete med arkitektur, formgivning och design så att även de yngre kommer in. Miljöpartiet ser fram emot ett program för studerande vid landets arkitekt och ingenjörsutbildningar där en period av praktik blir en självklarhet. För att utveckla detta kan jag säga att människan ju lever i ett samspel, i ett dialektiskt förhållande till sin miljö. Vi vill därför framhålla att kunskap om mänskliga funktioner och behov måste tillföras under högskoleutbildningen. Om vi jämför olika universitets och högskoleutbildningar, kan vi konstatera att de människovårdande, långa utbildningarna som t.ex. psykolog och socionom kräver praktikperioder på för den ena utbildningen två terminer och för den andra en termin. Det är viktigt att de som planerar den miljö som andra människor skall bo och arbeta i också har kunskap om människans psyke och livsutveckling. Social medvetenhet och insikt om människors behov av en god livsmiljö och vilja att vara med och påverka är dessutom fundamentalt för att som yrkesverksam kunna ta till sig invånarnas önskemål och förändringsvilja. Fru talman! Miljöpartiet har alltid förespråkat ett byggande på de boendes villkor och pekat på sambandet mellan konfrontationer vid samhällsbyggen och bristande respekt för de boendes önskemål. Det kan bli de boende mot byggherren i stället för samarbete. För att säkra delaktighet och kunskap vid t.ex. ombyggnation av en arbetsplats tycker vi också att facket skall ta sitt ansvar och utbilda sina företrädare. I föreliggande förslag finns stöd för ett förstärkt samarbete mellan arkitekt och boende. Det är bra utifrån det resonemang som vi har fört här tidigare. Vi ser det som att det till syvende och sist alltid är de boende som har mest kunskap om hur området upplevs och om hur en förändring i form av ny eller ombyggnation ökar områdets kvalitet. Miljöpartiet anser att forskaren och folkbildaren bör söka föra ut debatten till boendemiljöerna, alltså ut till de boende. Det är oerhört viktigt att lyfta de boendes kompetens om sin miljö och söka vägar för kommunikation som leder till både delaktighet och nytänkande i forskningen. Brukarnas kunskap skall tas på större allvar än i dag. Vi förespråkar därför också att man vid större infrastrukturförändringar skall kunna använda sig av lokala folkomröstningar. Det skall alltså vara ett samhällsbygge tillsammans och inte mot varandra. I betänkandet sägs att det är viktigt att forskningen om byggsektorn förstärks. Det tycker vi alla. Därför är det faktiskt ofattbart att som nu samtidigt minska Statens byggforskningsråd. Frågan måste självklart behandlas tillsammans med övrig forskning och tillsammans med Arkitekturmuseet i den forskningspolitiska utredning som pågår. För att förbättra möjligheten till ett helhetsperspektiv behöver Statens konstråd stärkt ställning. Det behöver också utveckla sitt samarbete med Arkitekturmuseet, Stadsmiljörådet, Föreningen Svensk Form och alla kommande, nybildade stadsmiljöråd som vi hoppas på. Miljöpartiet vill också betona vikten av samarbete mellan ingenjörskonst och teknisk produktutveckling med estetisk produktdesign och hög ekologisk profil, t.ex. resurssnålhet. Val av material kan hjälpa till att synliggöra naturlänkarna och det miljövänliga. Det kan öppna synfältet från bostäder, gårdar, torg och gaturum mot omgivande natur och ge en atmosfär som stämmer med ett vidgat ekologiskt perspektiv. Den sociala karaktären i ett område skall återspegla människors samvaro och gemenskap. Vi pratar ju mycket om mötet mellan oss alla. Statens konstråds huvuduppgift är att arbeta för att konst blir ett naturligt inslag i den gemensamma miljön. En väg att komma närmare det här målet är att låta minst 1 % av den totala investeringskostnaden vid ny och ombyggnation av alla sorter - dvs. också väg-, bro och järnvägsbyggen - skall användas till konstnärlig och estetisk utsmyckning. Givetvis skall försköningen även gälla befintliga vägar, broar och järnvägar. Fru talman! Kunskapen om och förståelsen för god kvalitet inom arkitektur, formgivning och design föreslås här och nu få öka hos det stora flertalet medborgare. Här poängterar vi förskolan och skolan och deras givna roll i bildningen. I det sammanhanget vill jag peka på bl.a. den pedagogiska modell som i dag används inom Waldorfskolan. Den ser människan som både kännande och tänkande och arbetar gränsöverskridande i sin undervisning. Färg och form i den rumsliga miljön tillmäts ett högt pedagogiskt värde. I Wasahallen i Stockholm pågår just nu en fantastisk utställning, och även fysiska kulturaktiviteter, som visar på Waldorfskolans metodik. Den håller på från morgon till kväll t.o.m. nästa helg. Det är viktigt att se på det som finns - och som fungerar - i sökandet efter nya former. Med det skall jag yrka bifall till några reservationer. Det är inte svårt att stödja inte bara alla mina egna reservationer utan även Centerpartiets reservationer, Vänsterpartiets reservationer och kd:s reservationer. Men eftersom vi ser den här plattformen som en början på en process är det väl bara att lägga dem som bilaga i den här processen. Med det yrkar jag bara bifall till reservationerna 1, 10 och 13.

Fru talman! Förslaget till ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design är mycket välkommet. I propositionen har regeringen föreslagit mål för handlingsprogrammet och preciserat de lagändringar som det ger upphov till. Handlingsprogrammet skall, tror vi, ge en bra grund för kvalitetstänkande i planering, byggande och förvaltning. Programmet sätter också fokus på nödvändigheten av hushållning med knappa resurser och varsamhet med bygd och anlagd miljö. Kristdemokraterna instämmer i stort sett i regeringens förslag och i de mål som ställs upp. Bara på några punkter hade vi önskat en förstärkning. Och jag skall nämna litet grand om det. Ett av målen är att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas. Det är viktigt att estetiska värden får en tydlig ställning bland de intressen som skall tillgodoses. Det måste tydligt framgå i berörd lagstiftning att de estetiska värdena skall beaktas och tas till vara. Det finns naturligtvis många olika uppfattningar och tolkningar om vad som är estetiskt tilltalande. Fru talman! Det ankommer inte på riksdagen att bestämma tycke och smak eller att ha synpunkter på den konstnärliga friheten. Men om man säger att ett av målen för statens arbete med arkitektur är att estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas är det ju viktigt att den som skall tolka och följa lagen får klara besked och ges konkreta riktlinjer för hur lagstiftningen skall tolkas. Jag tror att vi alla har i tydligt minne stadskärnor eller kvarter som fallit offer för rivningshysteri och en stadsplanering som var destruktiv ur kulturhistorisk och estetisk synpunkt. Det skall inte få upprepas. Men då måste kraven vara tydliga och begreppen precisa. Vi har i en reservation pekat på detta. Om ändringarna i väglagen, PBL och lagen om byggande av järnväg skall betyda någonting måste förarbetena och inte minst utskottets betänkande vara tydligt. Ett annat mål är att kvalitets och skönhetsaspekter inte skall behöva underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Det är ett viktigt mål. Det är alltför lätt att ekonomiska aspekter i ett kort perspektiv får styra. Om vi tittar litet bakåt i tiden vet vi hur det var när skolan blev för trång. Då var det ett vanligt tillvägagångssätt att bygga en tillfällig paviljong eller lyfta dit en barack. Det som varit menat som en tillfällig lösning blev mycket ofta långvarigt och i vissa fall permanent, och i de flesta fall varken ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller estetiskt ändamålsenligt eller tilltalande. Så skall det inte vara. Men det bör kanske tilläggas att det bör finnas kvalitativa krav även för tillfälliga byggen. Vi kristdemokrater menar att handikappaspekter borde ha fått en mycket tydligare framtoning i handlingsprogrammet. I större utsträckning än i dag bör sådana kvaliteter som gör livet lättare att leva för handikappade vägas in. Det är en kvalitetsaspekt även för icke-handikappade. På många människor syns inte handikappet - alla är inte gravt handikappade. Men människors vardagliga behov skall så långt som det är möjligt tillgodoses i ordinarie planering och byggnation. Kristdemokraterna har tidigare under mandatperioden pekat på nödvändigheten av lagändringar i PBL i syfte att öka tillgängligheten för de handikappade. Vi vidhåller de krav som vi där förde fram. Målet bör vara att färre människor skall uppleva sig som handikappade i sin livsmiljö. Då måste planeringen tidigare och i alla led inriktas på att göra byggnader och miljöer människovänliga. Genom val av material, anpassning till utemiljö, nivåanpassning och anslutningar kan man komma långt i arbetet att minska trösklarna. Att skapa byggnader och miljöer som funktionellt tar till vara människors möjligheter på bästa sätt är ett sätt att värna människovärdet. Man ser ibland att handikappanpassning tillkommer som ett sista tillägg och mer eller mindre hängs utanpå. Jag är medveten om att anpassningen vid ombyggnad är mycket svår. Men att handikappade får gå stora omvägar eller åka varuhiss kan ändå inte anses acceptabelt. Att leva i en miljö som är tillgänglig och som inte stänger ute betyder mycket för människors livskvalitet. Och det är en kunskap som bör få stort utrymme i arkitektutbildningen. Vi har i vår motion påpekat vikten av att samhällets behov av arkitektonisk kompetens tillgodoses och att arkitekters utbildning, kompetensutveckling och praktikmöjligheter hela tiden måste utvecklas. Under den tid som gått har vi sett en minskad byggnation. Det har lett till att unga arkitekter har svårt att få anställning. Men det är ett ansvar för statliga myndigheter som bygger och förvaltar byggnader och anläggningar att erbjuda relevant yrkespraktik och anställningar för att säkra den långsiktiga tillförseln av ny kompetens. Inte minst den höga medelåldern bland statligt anställda arkitekter bör vara ett observandum. Fru talman! Vi står givetvis bakom våra reservationer men jag yrkar bifall bara till reservation 5.

Fru talman! Jag är väldigt glad i dag därför att riksdagen står i begrepp att fatta beslut om ett arkitekturpolitiskt program. För första gången, som någon sade när Kulturutredningen presenterades, lyfts arkitekturen in i kulturens finrum. Kulturutredningen skrev följande: Arkitektur som kulturyttring behöver återerövras och ges förnyad tyngd för att balansera den snävt kortsiktiga ram till vilken den blivit förvisad och där den de facto också blivit förrådd. Det säger väl en del om den ställning som vi bakåt i tiden har gett arkitektur, form och design. Jag är glad över att Kulturutredningen lyfte fram denna fråga. För mig egen del aktualiserades frågan i hög grad på ett seminarium på Arbetets museum i Norrköping som Arbetsgruppen för färg, form och estetik arrangerade i slutet av 1994. Därefter hade vi stora diskussioner i Kulturutredningen, och en kulturutredning som på dessa punkter var helt enig lyfte fram just arkitektur, form och design. I och med den proposition och det betänkande som vi i dag behandlar fullföljs också intentionerna från den eniga kulturutredningen, vilket naturligtvis är mycket glädjande. Vi pekar i utredningen på några nyckelbegrepp i den framtida arkitekturen, bl.a. återanvändning, resurshushållning, mänsklig skala och människors behov av en hemkänsla och en fast punkt i tillvaron. I ett demokratiskt samhälle speglar arkitekturen ofta det samhälle i vilket den verkar liksom den självklart också påverkar det samhälle i vilket den verkar och där det är naturligt att ha humanismen som utgångspunkt i väldigt stor utsträckning. En nyckelmening i det handlingsprogram som nu har lagts fram på riksdagens bord är ju att kvalitet och skönhetsaspekter inte skall underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. När tekniska och kortsiktiga ekonomiska aspekter helt tar över andra hänsyn riskerar vi att få miljöer och föremål med begränsad livslängd. Detta slås också fast i programmet. Någon har nämnt kritiken mot miljonprogrammet under 60-talet. Jag tror att om man skall nyansera den diskussionen något har nog många svårt att känna igen sig om vi dömer ut hela den väldiga satsning som skedde på moderna och väl fungerande bostäder. För många människor innebar det faktiskt en frigörelse och en enorm standardstegring att få flytta in i en modern bostad. Men självklart gjordes det allvarliga misstag. Men vi får också komma ihåg att det samtidigt hela tiden skapas en god arkitektur även om den inte uppmärksammas så mycket som de dåliga miljöerna har gjort. Jag vill än en gång hänvisa till Kulturutredningen där vi skrev så här om brister och misstag: Att framhäva de goda exemplen i gårdagens och dagens byggande och göra dem till förebilder är lika viktigt som att kritiskt granska det bristfälliga och dra lärdom av det. Begreppet skönhet är ju ett gammalt och välkänt begrepp. Jag kommer inte att försöka svara på den fråga som jag har fått om hur jag definierar skönhet. Däremot kan jag säga att detta med att föra en debatt och att lyfta fram estetiska värden gör att man också i verksamheten lägger större vikt vid dem. Jag kan rekommendera Charlotta Bjälkebring att läsa Ellen Keys böcker och artiklar om arkitektur och om skönhetsvärdena. Självklart skall det här vara riktpunkten för det arkitekturpolitiska arbetet. Socialt får inte skönheten och rätten att leva i en bra miljö vara ett privilegium för de välbeställda. Det finns alltså också en demokratisk aspekt här. När vi har ett nytt modernt museum med ett arkitekturmuseum kommer, det är jag övertygad om, det att bli en ganska bra plattform för en folkligt förankrad diskussion om de här sakerna. Det som nu händer runt om i Sverige vittnar om ett stort intresse för sådana här frågor. För ungefär en månad sedan deltog jag litet grand i och lyssnade på ett seminarium på temat Svenska hus. Det skedde i ett samarbete. Där kan man se en parad av olika intressenter som engagerar sig. Riksutställningar och SJ anordnar en vandringsutställning på nämnda tema som åker runt i Sverige. Posten ger ut frimärken på samma tema. Utbildningsradion har gjort en programserie om svenska hus. Sveriges Television har gjort en TV-serie. Riksantikvarieämbetet gör specialnummer i sin tidskrift Kulturmiljövård. Det här är litet grand ett tecken i tiden. Förhoppningsvis speglar det beslut som vi skall ta här i riksdagen det engagemang och det intresse som finns. Naturligtvis finns det många aspekter på arkitektur och formgivning. Då handlar det, förstås, om boendemiljön, som många har varit inne på. Men det handlar också om den offentliga miljön, och då inte bara om offentliga byggnader utan också om gestaltningen av landskapet, av det offentliga rummet. Varsamheten med och respekten för omgivningen får inte ställas mot nyskapandet, utan de bör kunna komplettera varandra. Det handlar om allting, från parker och landskap. Jag tror att en ganska undervärderad yrkeskår, landskapsarkitekterna, mera bör kunna komma till sin rätt när det gäller deras arbete med parker och landskap. Vidare handlar det om stadsmiljöer, bymiljöer och trafikmiljöer, liksom om parkeringshus och bensinstationer, vilka väl inte har uppmärksammats alltför mycket i de här sammanhangen. Ett annat exempel är järnvägsbyggandet, som föranleder förslag till en lagändring. Såvitt jag förstår är moderaterna måttligt entusiastiska över detta. Ytterligare ett område är arbetslokalernas utformning. Jag tycker faktiskt att vi bör ägna litet större uppmärksamhet åt och i utskottet markera just de dåliga arbetsmiljöerna. Det är viktigt att vi kan åstadkomma bättre arbetsmiljöer där människor tillbringar mycket av sin tid. En viktig arbetsmiljö - för att ta ett exempel - är skolorna där en stor del av befolkningen, både ungdomar och vuxna, tillbringar en stor del av sin tid. Dessvärre har arbetsmiljön i skolorna i många fall blivit allt sämre; detta beroende på en kärv ekonomi i kommuner och landsting. Vi får hoppas att skolmiljön förbättras framöver. Jag tycker att detta är extra viktigt. En väl gestaltad och en vacker skolmiljö är ju också ett uttryck för respekt för och omsorg om barn och unga. En sådan miljö lär barnen och de unga att ställa krav på en god arkitektur även i de miljöer som de senare som vuxna kommer att bo och verka i. När det gäller arbetsmiljön i övrigt har vi, som jag tidigare antytt, behandlat frågan om en skärpt arbetsmiljölagstiftning. Vi har framhållit, och det vill jag gärna göra också nu från denna talarstol, att i det fortsatta arbetet med de arktitekturpolitiska frågorna bör man överväga att i arbetsmiljölagstiftningen på ett tydligare sätt lyfta fram utformningen av arbetsplatserna. Fru talman! Jag skall också något kommentera reservationerna. Charlotta Bjälkebring och, tror jag, Marianne Andersson har talat om att det behövs en målformulering som ger uttryck för och betonar vikten av miljön och kvaliteten i bebyggelsen. Jag menar att det som efterlyses i reservationen faktiskt redan finns i propositionen. Miljö och kvalitet skall självklart genomsyra det fortsatta arbetet med de arkitekturpolitiska frågorna. Jag ser egentligen ingen motsatsställning mellan reservanterna och majoriteten i det avseendet. På samma sätt kan man uttrycka sig i frågan om tillgänglighet, som ju diskuterades tidigare här. Också där markeras det att detta med en bättre tillgänglighet är viktigt. Dessutom tror jag att tillgänglighetsfrågor väl kan förenas med krav på skönhet och utformning. Boverket kommer, vilket sägs i betänkandet, att få regeringens uppdrag att samordna arbetet med att utforma ett generellt program för en ökad tillgänglighet. Så över till Lennart Fridén och moderaterna. Med hänvisning - hör och häpna! - till s. 19 i propositionen reserverar man sig mot majoritetens förslag, som följer propositionen i det här avseendet. Man menar att det inte alls är nödvändigt med en ny lagstiftning. Självklart kan inte någon seriöst påstå att man kan lagstifta om skönhet. Vad det handlar om är ju att på ett tydligare sätt lyfta fram inte minst plan och bygglagen och ett estetiskt synsätt i detta sammanhang. Just på s. 19 i propositionen resonerar man om Boverkets erfarenheter av hur estetiska värden i en del fall har fått vika i domstolar. Att fokusera det estetiska perspektivet också i lagstiftningen är, vill jag påstå, ett viktigt stöd för de människor som bor och verkar inom de här områdena. Det är klart att, som nämns i reservationen, organ som t.ex. Skönhetsrådet kommer att spela en central roll. Jag förstår inte motsättningen i att dessutom tydligt göra en markering i lagstiftningen. Det gäller väl egentligen också reservanternas försök att ställa lagstiftningen mot information och en dialog. Jag ser alltså ingen motsättning i det avseendet, utan det är en konstlad målsättning som där målas upp. Möjligen skall jag också kommentera moderaternas reservation om att stärka arkitekternas ställning. Självklart skall arkitekterna medverka vid genomförandet av ett bygge. De bör ha ett betydande inflytande över den konstnärliga utsmyckningen. Att vi nu äntligen får ett arkitekturpolitiskt program innebär att arkitekternas ställning stärks. Det ligger i programmets betoning av kvaliteten och skönheten att det här inte skall underställas kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. Jag blir inte riktigt klok på vad som menas. Skall man reglera det här på något sätt, det är vad moderaterna enligt min tolkning uppenbarligen vill, måste det till lagstiftning. Men tidigare har man ju sagt att vi inte skall lagstifta när det gäller plan och bygglagen. Lennart Fridén sade att man inte kan lagstifta på kulturens område. Det vore därför intressant att höra hur man ser på detta och hur man utvecklar detta från moderaternas sida. Poängen i detta sammanhang är naturligtvis att utformningen av bostadsområden, offentliga miljöer och arbetsplatser skall ske i en dialog mellan olika intressenter. Det kan, som Charlotta L Bjälkebring var inne på tidigare, vara fråga om hantverkare av olika slag. Ewa Larsson följde upp reservationen om lokala folkomröstningar vid infrastrukturförändringar. Utskottet hänvisar till att denna fråga tidigare har behandlats i kammaren på grundval av betänkanden från konstitutionsutskottet. Förslag om lokala eller kommunala folkomröstningar har efter en ingående prövning avslagits av riksdagen. Självklart är det helt grundläggande att medborgarna är delaktiga vid utformning av boendemiljö och arbetsmiljö, men att vid behandlingen av det arkitekturpolitiska programmet ta beslut om införande av lokala folkomröstningar betraktar jag inte som möjligt. Den stora och självfallet komplicerade och principiellt viktiga frågan om folkomröstningar måste behandlas för sig. Den kan inte vara ett litet avsnitt i ett betänkande, i det här fallet från kulturutskottet. Så lättvindigt kan inte folkomröstningsinstitutet hanteras av Sveriges riksdag. Marianne Andersson tog upp frågan om samverkan högskola-folkbildning. Jag tycker att det också där litet grand är fråga om att slå in öppna dörrar. Folkbildningen kommer, om dess företrädare själva vill det, att spela en oerhört central roll i det här sammanhanget. Jag tror att det kommer att bli en befruktande samverkan mellan folkbildning och högskola. Slutligen, fru talman, är det, som jag konstaterade inledningsvis, mycket glädjande att riksdagen nu tar ställning till ett arkitekturpolitiskt program. Vi når i dag fram till det mål som vi gemensamt satte upp i Kulturutredningen. Att vi nu nått målet ett arkitekturpolitiskt program betyder dock naturligtvis inte att vi är färdiga. På sätt och vis är det i stället så att arbetet nu börjar på allvar. Detta program ger oss en stabil grund att stå på.

Fru talman! Ett stycke in i sitt anförande sade Åke Gustavsson: Jag förstår moderaterna. Jag tänkte då att det kan betyda två saker, antingen att han har begripit vad vi har sagt eller att han hyser förståelse för det. Senare i hans anförande kom jag underfund med att varken det ena eller det andra gäller. Det är nämligen inte fråga om motsättningar mellan t.ex. information och lagstiftning. Vi anser att det är onödigt med lagstiftning på det här området. Som jag sade i mitt inledningsanförande: Peka på en enda punkt i de här texttilläggen som verkligen medför någonting som inte täcks av den lagtext som vi redan har! Vi har inte kunnat hitta något sådant. Det är fråga om att man skriver till några ord här och där, möjligtvis som ett slags förtydligande, men inte om någonting nytt. Så skall vi, som jag tidigare sade, inte hantera lagstiftning. Vidare sade Åke Gustavsson att man inte kan lagstifta fram skapande. Jag är inte säker på att Åke Gustavsson lyssnade på början av mitt anförande, där jag sade att inga skapande aktiviteter kan utvecklas genom lagar och politiska dekret. Uppgiften för politiken är inom detta område liksom för kultursektorn som helhet att skapa de allmänna förutsättningar som underlättar för skapande. Jag har inte sagt någonting annat.
Fru talman! Jo, jag lyssnade ifrån början på Lennart Fridéns anförande. Vad Lennart Fridén nu inte diskuterar är det märkliga att man i reservationen hänvisar till s. 19 i propositionen. Han säger att det inte ens där finns ett stöd för en lagstiftning. Men det är precis det som är poängen i vad som hävdas på s. Jag skall i vart fall inte i den första repliken ta upp kammarens tid med att citera, men det blir kanske anledning att göra det i den andra repliken. Lennart Fridén frågar mig vidare: Vad finns det för anledning att genomföra en ändring av lagstiftningen här? Det kan man ju inte vinna några poäng på. Jag tror faktiskt, också med stöd av den text på s. 19 i propositionen som man har reserverat sig mot, att erfarenheten visar att det behövs ett starkare stöd i lagstiftningen på den här punkten. Lennart Fridén har helt rätt i att man inte kan lagstifta fram kreativitet och skapande processer, men däremot kan man lagstifta fram ett stöd för att i större utsträckning beakta estetiska värden. Vi brukar ofta säga - och jag tror att vi principiellt är överens om det - att man inte alltid skall styra och ställa så mycket utan i stället skall stödja och stimulera. Jag ser detta som ett stöd och en stimulans för de människor som arbetar med de här frågorna, vars frukter vi alla får möjlighet att njuta av. Och de frukterna skall vara goda, Lennart Fridén.
Fru talman! Det är klart att man kan ha olika uppfattning i frågan om citronen är god eller inte. Låt mig dock bara konstatera att vi i reservationen åberopar att det faktiskt inte är nödvändigt med förändringar av PBL för att hävda en estetiskt god kvalitet när det gäller placering, utformning och färgsättning av den yttre miljön. Det är precis vad som står där. Åke Gustavsson och jag kan säkerligen bedriva semantiska övningar hur länge som helst när det gäller att tolka vad som står i propositionen, men faktum är att citatet därifrån ger grund för att säga att det inte är nödvändigt med förändringar för att man skall kunna få den goda miljön. Man kan naturligtvis alltid diskutera huruvida man skall sätta in orden "estetiskt tilltalande", som man har gjort här på ett par ställen, men jag upplever det som kosmetika. Rent juridiskt tillför det inte något mervärde till den lagstiftning som vi har.
Fru talman! Tyvärr har Lennart Fridén fel igen. Jag skall nu göra det som jag hotade med i den förra repliken, nämligen citera. I en ny lagstiftning kan det ges ett stöd för att lyfta fram de estetiska värdena. Så här står det i propositionen: "Boverket har i sin rapport pekat på ett flertal fall där krav på anpassning av åtgärden till byggnaden och omgivningen prövats av domstolar och där det visat sig att estetiska värden har fått vika för andra intressen. Det finns emellertid även avgöranden som pekar i en annan riktning, bl.a. RÅ 1997 res. 77. Sammantaget kan dock den bedömningen göras att den i förhållande till den äldre byggnadslagstiftningen förändrade synen i dessa avseenden inte fått det med plan och bygglagen åsyftade genomslaget." Det är detta som är poängen med att regeringen nu har lagt fram ett förslag till en ändring av PBL i det här avseendet.

Fru talman! Det är möjligt att vi menar lika - det vet jag inte - men likväl är det en reservation på den här punkten, och man kan spekulera om varför den har avgivits. Enligt såväl utskottets majoritetstext som propositionen är en varsamhet med sikte på långsiktighet, hållbarhet och återanvändning en av de grundläggande utgångspunkterna. I stället för att polemisera alltför mycket efter det att Marianne Andersson sagt att uppfattningarna är väldigt lika skall jag möjligen säga att jag är glad, vilket jag inte underströk särskilt i mitt huvudanförande, att så många tycker att vi i huvudsak är överens om tagen i det här fallet. Det tolkar jag Marianne Anderssons replik till mig som en markering av. Det är jag naturligtvis väldigt glad över.

Fru talman! Först vill jag säga att jag är jätteglad att Centern anslutit sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets krav om ett klart och tydligt formulerat miljömål. Visst finns det med miljö i texten. Det finns mycket bra i texten. Men medge, Åke Gustavsson, att det är litet pinsamt att miljö och kvalitet inte finns formulerat som ett mål. Allting finns ju med i texten. Men några saker lyfter vi fram i målformuleringar. Jag tycker att utskottet mycket väl skulle kunnat ha bifallit dessa motioner.
Fru talman! Jag vet inte om det var en felsägning från Ewa Larssons sida. I så fall utgår jag från att den står kvar i protokollet. Visst är det så att kvalitet finns med i målformuleringarna. Det är just det som är det andra målet, dvs. att kvalitet och skönhetsaspekter inte skall underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Dessutom, vilket utskottet har instämt i, står i propositionen: Ett sådant synsätt utgår från kravet på långsiktig användbarhet från materialtillgång, teknik, produktions och distributionsvillkor samt från hushållen med ekonomiska resurser och naturresurser. Det är precis detta det handlar om. Om man i förarbetena arbetar in den här texten har man ju tagit ställning i sak. Denna markering framgår mycket tydligt.
Fru talman! Då tycker jag att vi hade kunnat enas i utskottet om ett särskilt miljö och kvalitetsmål.

Fru talman! Det är tydligt att Åke Gustavsson inte anser att det finns någon motsättning angående ett miljömål. Det borde i sådant fall också finnas en majoritet för detta, men det finns inte. Det är fortfarande tre partier som skulle vilja ha ett sådant miljömål. De andra målen, Åke Gustavsson, är också beskrivna i propositionstexten. Behövs de inte då? Tror Åke Gustavsson att det vore klokt om vi resonerade på samma sätt som han gör? I så fall skulle vi kräva att också de utgår från texten, men det gör inte vi. Vi är kloka och lyhörda för vad som bör stå i målformuleringarna. Vi har Dalen och Astrid Lindgrensjukhuset som exempel. Det finns många andra exempel på sjuka hus. Arkitektur är inte bara det som är vackert, utan det är även det som är funktionellt och långsiktigt hållbart. Av den anledningen borde ett särskilt miljömål lyftas fram i målformuleringarna. Det är en så viktig sak som vi förmodligen skulle kunnat enas kring. Jag tror att felet är, Åke Gustavsson, att det inte fanns med i regeringens proposition från början.
Fru talman! Jag har nyss citerat ur regeringens proposition. Där framgår att det i ett av de sex målen, nämligen det andra, står att kvalitets och skönhetsaspekter inte skall underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Om ordet miljö inte står just i rubriken förändrar det ingenting i sak. Texten i propositionen ingår i förarbetena som underlag till riksdagsbeslutet. Det är det som är styrande för det fortsatta arbetet med den arkitektur-, form och designpolitiska plattformen vi just nu skall anta.
Fru talman! Åke Gustavsson liksom alla andra vet att det är viktigt att det finns med sådana nyckelord i målbeskrivningen. Vi hade önskat att miljö skulle kunnat stå som ett nyckelord i en målbeskrivning. Jag tycker att socialdemokraterna borde ha kunnat bjuda på det i utskottet.
Fru talman! Det här blir en strid om påvens skägg. Jag kan fortsätta med att tala om för Charlotta Bjälkebring, i den mån hon inte har bekantat sig med det närmare, vad som sägs i majoritetstexten. Där står bl.a.: Förlängd livslängd på investeringar i produkter och fysisk miljö kan uppnås genom att ge produkterna hög kvalitet, inte minst hög estetisk kvalitet. Det är precis samma tema i det här fallet. Om vi skall komma överens föreslår jag att Charlotta Bjälkebring ansluter sig till majoritetens förslag.

Fru talman! Den telefonkatalog som vi fick i fjol gav oss bilder av svensk form när den var som bäst. Årets kataloger visar på några av de mest intressanta uppfinningarna, nästan alltid i samarbete med landets bästa industridesigner. Jag tror att det är precis som Åke Gustavsson sade. Det finns många tecken i tiden på att det börjar växa fram ett brett engagemang kring design och formfrågor. Det är ett angeläget program som regeringen lägger fram, och det av två skäl. För det första handlar frågor om skönhet, form och design om livskvalitet. Det tror jag kulturutskottets ledamöter kan uttrycka bättre än jag. Sekretariatet för framtidsstudier visade för några år sedan att frågor som skönhet och god miljö kommer att spela en allt större roll i framtiden. Vi vill ha vackert runt oss. Det bidrar till harmoni. Det är fint att utskottet och regeringen inte bara sett till det som man traditionellt bryr sig om när man talar om de estetiska frågorna utan också om sådant som Vägverkets anläggningar liksom järnvägsstationer och annat. Till skillnad från Lennart Fridén tror jag att det är betydelsefullt att de estetiska frågorna markeras i denna typ av lagstiftning. Jag tror att de spelar roll. Jag är också övertygad om att de spelar roll när det gäller plan och bygglagen och att vi behöver komma tillbaka till det tänkande som präglade de första miljonprogramsområdena, sådana som Rosta och Baronbackarna i Örebro. För det andra spelar kvalitetsfrågorna en väldigt viktig roll på framtidens arbetsmarknad. Vi måste förnya och utveckla svensk industri för att möta de krav som gäller på 2000-talet. Då är det som Åke Gustavsson var inne på. Människor vill ha god miljö. De vill ha hållbara varor. I hållbara varor ligger också att det skall vara vackra, användbara och funktionella varor. Om Sverige skall konkurrera, och det skall Sverige, på framtidens marknad är det kvalitet och nytänkande som gäller. När Sverige var ett stort land inom konsumtionsvaruindustrin var också svensk kvalitet ett viktigt begrepp. Designen spelade en viktig roll för det. Sverige tillhörde på 50 och 60-talet de riktigt stora designnationerna. Jag hoppas att det program vi behandlar i dag kommer att bidra till att vi snart gör det igen. Det finns många goda förutsättningar med den formtradition vi har i Sverige. Kulturutskottet markerar att den motion vi lämnade in i höstas från Örebrobänken är tillgodosedd. Vi begärde att tillväxt och sysselsättningsfrågorna skulle ges en framträdande roll i politiken för form och design. Regeringen har kompletterat programmet och tydligt fört in dessa frågor i det första målet i programmet. Utskottet ställer sig bakom ett målmedvetet arbete för produktutveckling. Det är jag glad för. Jag är övertygad om att det spelar roll för både jobben och tillväxten att formfrågorna blir en del av den svenska näringsprofilen. Men det räcker inte med målen, och det räcker inte med de tydliga budskapen om näringslivet. Det behövs också handfasta åtgärder för industridesign och formgivning också på det näringspolitiska området. Där behöver vi göra mer. Det finns betydelsefulla frågor i propositionen, t.ex. analysen av högskoleutbildningarna på formområdet och markeringarna på forskningsområdet. Det togs ett viktigt steg i och med den regionalpolitiska propositionen, då man markerade vikten av att designen används i det regionalpolitiska utvecklingsarbetet inom näringspolitiken. Men i det här programmet behandlas i första hand arkitektur och formfrågor, vilket också märkts i själva hanteringen av ärendet. Det är kultur och bostadsutskottet som hanterat det och inte t.ex. näringsutskottet. Jag hoppas att behandlingen i dag skall bli avstamp för mer av konkretion på det näringspolitiska området och att vi kommer ytterligare en bit längre när det gäller möjligheterna att använda form och design i det svenska agerandet inom handelspolitiken. Jag hoppas också att vi gör ytterligare insatser för de små och medelstora företagen. Svensk industridesign gör mycket i dag, mina vänner här i kammaren, men med ett väldigt begränsat ekonomiskt belopp. I Stockholm gjorde man för något år sedan ett försök då man tillsammans med länsstyrelsen satsade mellan 1 och 2 miljoner kronor på uppsökande designinsatser i små och medelstora företag. Det gav mycket fina resultat. Det bidrog aktivt till att man fick fram produktidéer med ett marknadsvärde på kanske 500 miljoner kronor. Det är en signal om att detta är ett område där det går att åstadkomma väldigt mycket med små medel. Men regeringens och riksdagens förhållningssätt kan spela en viktig roll, liksom även det stöd vi kan ge. Det finns andra områden där det finns skäl att agera. Kan man stödja utvecklingen av det centrum för marknad och design i Bergslagen som man nu arbetar med på Arbetslivsinstitutet? Slutligen, fru talman, vill jag säga att detta är ett bra avstamp. Jag har stora förväntningar på att såväl regeringen som andra statliga organ, liksom kommuner och län, kommer att jobba vidare för att vi skall komma igen och för att Sverige verkligen skall bli det vi en gång var: en av de ledande designnationerna. Jag tror att vi har alla förutsättningar att bli det.
Fru talman! Jag skall läsa ett par stycken ur den nu befintliga lagtexten för att visa Inger Lundberg vad jag menar. I 3 kap. 1 § står att byggnader skall ha en yttre form och färg som är lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan. Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Man har här bytt ut ordet "särdrag" mot "karaktärsdrag". Jag tror inte att det är lättare för en domstol att fatta ett annat beslut på grund av detta. Man har också lagt till orden "estetiskt tilltalande" i den första av paragraferna. I det elfte kapitlet skriver man bl.a.: Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i denna lag skall nämnden verka för en god byggnadskultur samt en god stadsoch landskapsmiljö. Jag tycker att detta är precis allt man kan kräva i dag. Även där har man bara plockat in orden "estetiskt tilltalande." Åke Gustavsson påpekade något som berörde det som Inger Lundberg sade, nämligen att det har gjorts en del referat till domstolar här. Men som vi vet är det tolkningen av lagstiftningen som är avgörande, oavsett vilka lagar vi stiftar här.
Fru talman! Jag vet inte om Lennart Fridén är jurist, men jag är det inte. Jag skall inte ta en debatt om juridiken med honom. Däremot vill jag gärna referera till ett samtal jag hade med Johan Huldt, Svensk Forms chef, för ett par år sedan. Han markerade hur oerhört viktiga de politiska signaler är som sänds ut på olika arenor när det gäller formfrågorna. De markeringar som görs i lagtexten är tydliga politiska signaler. Jag tror inte att Lennart Fridén är nöjd med alla järnvägsstationer och annat byggande som skett under ett antal decennier. Jag tror inte heller att han tycker att allt som hänt på vägområdet är bra. Däremot tror jag att han har observerat att det nu pågår en intressant utveckling, bl.a. inom ramen för Vägverket och andra statliga myndigheter. Därför tycker jag att det är naturligt och riktigt att vi också markerar det förhållningssättet i lagtexten. Det är inte så, Lennart Fridén, att de lagtexter vi antar här enbart fyller en funktion för domstolarna. De är också mycket viktiga signaler från det här huset till dem som har att tillämpa dem, t.ex. olika myndigheter. Jag är övertygad om att de spelar en roll både nu och på lång sikt.
Fru talman! De viktigaste signalerna som vi sänder ut är att vi och socialdemokraterna faktiskt varit överens om t.ex. de sex målpunkterna för arkitektur och formpolitiken. Det kan också sägas vara ett slags läsanvisning för de lagar som finns på det här området. Det är så man skall gå till väga. Vi vet att man med lagstiftning utan tvekan också skapar en rigiditet. Skall man kunna utvecklas under tiden utan att ständigt behöva ändra lagar, måste man agera på det här sättet. Man har en typ av ramlagstiftning och klara signaler, t.ex. i form av målsättningspunkter, sådana vi nu skall anta.
Fru talman! På en punkt vill jag väldigt gärna vara rigid. Det är inte bara här och nu, i en allmän debatt om det positiva i skönhetsvärden, som riksdagen skall slå fast dessa saker. Det gäller också långsiktigt. Vi antar nu ett program som inte enbart är ett debattinlägg utan som faktiskt är ett program där riksdagen har ambitioner att långsiktigt påverka utvecklingen av den byggda miljön. Det tycker jag är bra. Det skall vi ta ansvar för. Det är jättekul, Lennart Fridén, att vi är eniga i fråga om förhållningssätt. Det vore ännu roligare om moderaterna ville ta litet praktiska konsekvenser av det.
Värderade talman! Jag och några andra folkpartister har i en motion, Kr32, pläderat för att man skall ha fler trainee-platser och ökade praktikmöjligheter inom t.ex. arkitekturområdet. Jag tycker att de önskemålen har tillgodosetts tillfredsställande i utskottsmajoritetens text. Att jag begär ordet för att redovisa detta beror på att Fanny Rizell och Ewa Larsson, som framför liknande önskemål i motioner, inte har nöjt sig med utskottets skrivning. Det kunde verka konstigt om inte också jag, som hade liknande yrkanden, reserverade mig. Men har man nått så långt som vi har gjort och det står i betänkandet att utskottet instämmer i vad motionärerna anför och förutsätter att regeringen tar hänsyn till det, är det nästan litet av okynne att reservera sig. Därför nöjer jag mig med att belasta kammaren med detta korta inlägg. Jag yrkar alltså bifall till betänkandet i dess helhet.
Fru talman! Okynnet skulle väl i så fall vara att gå upp i talarstolen och vara domare över andra partiers sätt att reservera sig. Det kan ju helt enkelt vara så att Miljöpartiet och Folkpartiet har olika kvalitetskrav och att Miljöpartiets krav är litet högre.

Fru talman! Trots ökad filmkonsumtion sjunker faktiskt besökssiffrorna på biograferna. Biografer i glesbygd stängs, och stora biokomplex växer fram i våra storstadsområden. Vi konsumerar i allt högre grad filmer via video och TV. Man kan säga att det kollektiva seendet på film har minskat. Det är därför viktigt att kommunerna tar ett ökat ansvar för filmvisning. Kommuninvånarna måste kunna fortsätta att titta på film kollektivt även i glesbygd. Man kan t.ex. anordna filmvisning på fritidsgårdar, på bibliotek, i Folkets Hus m.m. i de kommuner där det inte finns någon kommersiell biograf. Jag kan även tänka mig att kommunerna går in och med kulturmedel försöker stödja de biografer som eventuellt i framtiden kommer att tvingas lägga ned. I och med kulturpropositionen 1996 fastslogs att även film skulle vara en av de kulturella uttrycksformerna. Film skulle jämställas med konst, musik, teater och dans. Det anser vi i Vänsterpartiet vara helt riktigt. Man skall inte se film som en industri och exportvara som man bara gör pengar på. Därför är det viktigt att vi har en aktiv filmpolitik som bygger på kvalitetskriterier. Om man dessutom tänker tillbaka på den debatt som fördes mellan kl. 9 och 14 i dag inser man att film måste värnas som kulturell spegling - inte som förmedlare av porr och våld. Genom att stärka de kulturella aspekterna värnas kvaliteten i filmproduktionen. Filmen blir en kulturyttring som vi mår bra av och kan njuta av utan att vi blir aggressiva och går ut och begår våldshandlingar av olika slag. Jag är helt övertygad om att filmens starka genomslagskraft kan medverka till att folk blir aggressivare i samhället. Film kan faktiskt förändra samhället rätt så mycket. Det är bra att staten fördelar pengar till arbete med film bland barn och unga genom de regionala filmcentrumen. Ungdomar har sagt till mig att den film de själva får fylla med innehåll är den bästa filmen. Det är därför bra att barn och unga får möjlighet att själva pröva på att göra och distribuera film och genom detta bli kritiskt medvetna och tänkande personer. Detta görs på videoverkstäder och skolbio i första hand. Som ni kanske minns fanns det också ett förslag i Detta är ett förslag som jag skulle vilja föra fram till utskottet. Det är kanske någonting som skulle kunna genomföras i framtiden. Verkstäderna skulle kunna finnas i alla kommuner, och de skulle kunna finansieras via statliga kulturbidrag. I reservation 1 föreslår Vänsterpartiet en förändring av filmstödet. I dag får kommersiellt framgångsrika filmer ett efterhandsstöd för sin produktion. Vänsterpartiet menar att man i stället borde inrätta ett produktionsstöd som ges i förskott och vilar på kvalitetskriterier. Med anledning av det yrkar jag bifall till reservation 1. Vänsterpartiet har ytterligare en reservation, nr 3, som handlar om klassiska filmverk på biblioteken. Det är viktigt att bibliotekens roll inte bara är till för det tryckta ordet. I en tid där mycket av information, flöden och kommunikation sker genom cd-rom, Internet, video, TV osv. måste möjligheten att få tillgång till dessa medier finnas på biblioteken. Därför har Vänsterpartiet föreslagit att man skall bygga upp en särskild låneverksamhet för kvalitetsfilmer på folkbiblioteken, och att man där skulle kunna låna filmerna gratis precis som när man genom bibliotekslagen kan låna böcker gratis. Det skulle finnas en särskild stödordning för detta, så att det skulle kunna byggas upp med Filminstitutet.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 5 under mom. 8. Jag skall säga ett par ord om motkraft. Vid ett flertal tillfällen har Miljöpartiet motionerat om en filmfond för att stärka svensk kvalitetsproduktion av bl.a. dokumentär-, drama-, novell-, barn och ungdomsfilm. Motkraft! Riksdagen har nu i tilläggsbudgeten att ta ställning till 37 miljoner till kvalitetsfilmsproduktion för public service och i flerårsbudgeten 75 miljoner till samma ändamål, dvs. explicit för TV 1 och TV 2. Pengarna hämtas från rundradiokontot. Miljöpartiet har argumenterat utifrån en annan infallsvinkel. TV 4 betalar i dag ca 300 miljoner i koncession för att sända i det av samhället ägda TV-nätet. Tidigare, dvs. fram till 1994, gick koncessionen in i rundradiokontot. Numera går den rakt in i det s.k. svarta hålet. Vi ansåg att en del av de pengarna borde kunna gå tillbaka till att bygga upp en filmfond för kvalitetsproduktion. Numera får vi finansiera det rakt över statsbudgeten, och det gör vi i den kommande flerårsbudgeten med 75 miljoner årligen. Vitsen med den här fonden är att produktionen kan säljas till vilken kanal som helst. Utifrån att fler kanaler nu kommer att få sända digitalt i det av samhället ägda TV-nätet anser vi det extra viktigt att nu stödja just svensk kvalitetsproduktion. Motkraft, fru talman! Ett förslag finns dessutom färdigt och utrett hos Kulturdepartementet. Nu är det hög tid att ta upp det förslaget ur byrålådan och presentera det för riksdagen.

Fru talman! Kära Monica Widnemark! Miljöpartiets förslag är redan tillgodosett, säger Monica Widnemark. Hörde då inte Monica Widnemark vad jag sade i mitt anförande. Den konstruktion som regeringen har valt att förelägga riksdagen i mom. 1 är att 75 miljoner tas från rundradiokontot för att kunna göra film som skall visas i public service. Vad Miljöpartiet kräver och avsätter pengar till i flerårsbudgeten är ytterligare 75 miljoner kronor till en filmfond där film kan säljas till alla TV-kanaler, alltså inte explicit till public service. Förslaget finns redan, ett sådant förslag som jag nämner. Det är litet pinsamt att Monica Widnemark inte har lyssnat på vad jag har sagt.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

Pengar kommer ju ändå in via TV 4:s koncessioner. Det är 300 miljoner per år. Så nog finns det pengar. Nu kan vi ju inte öronmärka dem eftersom de går rakt in i det svarta hålet. Men vi har råd i Miljöpartiet. Vi tycker det är viktigt med en motkraft med tanke på det filmutbud som finns i dag.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal processrättsliga frågor. Till det har Moderata samlingspartiet fogat ett antal reservationer av vilka jag yrkar bifall till nr 1 och nr 2. Processrätten har som sin främsta uppgift att säkerställa rättssäkerhet och krav på effektivitet i den rättsliga processen. Effektivitet kan ibland vara ett utomordentligt viktigt faktum för att säkerställa just rättssäkerheten. En process som inte är effektiv kan riskera rättssäkerheten för enskilda individer och att enskilda individer inte får sin rätt tillgodosedd. Det behöver definitivt inte finnas ett motsatsförhållande mellan effektivitet och rättssäkerhet. En synpunkt som ofta återkommer i några av våra reservationer är en viss otålighet, om man får uttrycka det på det sättet. Majoriteten väljer att vid flera tillfällen hänvisa till ett pågående beredningsarbete i Regeringskansliet. Med all respekt för noggrannhet och för att lagstiftningsarbete skall ta tid och inte skyndas på, tycker vi måhända att tempot i Regeringskansliet kunde öka något vid vissa tillfällen. Det är ju viktiga frågor som ligger där för beredning, och det är viktigt att de kommer till riksdagen så att lagar kan stiftas och sedan tillämpas i verkligheten. Innan jag kommer in på våra avvikande meningar vill jag ta upp ett område som utskottet kunnat samlas kring, vilket är tillfredsställande. Frågan är föranledd av en motion från bl.a. Moderata samlingspartiet och handlar om hur tillsättningen av de höga domartjänsterna skall ske. De sker ju för närvarande via kallelseförfarande. Det systemet ligger ganska långt från det öppna system vi ibland kan se i andra länder. Där arrangerar man hearings av olika slag för att utröna om tänkta kandidater är lämpliga och har en god vandel. Den här frågan har diskuterats många gånger, bl.a. i 1993 års domarutredning, där man hade vissa önskemål om en formaliserad process mellan Regeringskansliet å ena sidan och Högsta domstolen och Regeringsrätten å den andra sidan, när det gällde justitieråd och regeringsråd. Men man har ännu inte kommit till skott. Därför är utskottets åsikt mycket glädjande. Man säger där att tiden nu är mogen att ta sig an frågan om tillsättande av de högsta domartjänsterna i hela dess vidd. Detta tycker jag är bra, och utskottet anser att regeringen nu bör få i uppdrag att se över rekryteringen av de domartjänster som i dag tillsätts via kallelsesystemet. Om man skulle kunna förverkliga detta och få en betydligt öppnare ordning, skulle det måhända skapa ett större förtroende för domarkåren. Den öppenhet vid tillsättningen som finns i andra länder skulle man kanske kunna ta till sig i tillämpliga delar. Men det får den här utredningen visa. Det är alltså glädjande att vi har kunnat samsas om detta. Det finns också ett antal frågor där utskottet inte har kunnat nå någon enighet och där vi har fått reservera oss. Det gäller bl.a. domarnas bisysslor. Från moderat sida tycker vi att det finns anledning att göra en översyn av detta. För ett par år sedan nåddes vi av budskapet att man hade sett över justitierådens och regeringsrådens extraknäck, för att uttrycka det litet vanvördigt. Det var inte alla ledamöter, inte ens i justitieutskottet, som kände till att bisysslorna hade en sådan omfattning. En och annan undrade om man inte borde titta närmare på detta. Någon har reagerat och trott att man måste sätta stopp för alla bisysslor för de allra högsta domartjänsterna. Jag tycker att saken reser frågor som om man över huvud taget skall ha några bisysslor som hög domare. Om man skall ha det bör det åtminstone diskuteras vilken typ och vilken omfattning av bisysslor man skall ha. Det är väl rimligt att tro att de högsta domarna har en ganska betydande arbetsbörda en normal arbetsdag. Då är det också ganska rimligt att anta att det kan uppstå en kollision mellan volymen bisysslor och de normala arbetsuppgifterna. Självfallet är det också viktigt att reglera anmälan och tillstånd. Vem ger de höga domarna tillstånd att ha den ena eller andra typen av bisysslor - om man nu anser att domare skall få ha sådana? Det finns ju länder där det inte är tillåtet. För alla statstjänstemän är bisysslorna reglerade. Tanken bakom det är att man inte på något sätt skall kunna misstänka jäv av något slag hos den enskilde tjänstemannen, den myndighet eller verksamhet som han eller hon företräder. Detta är speciellt viktigt för domarna, och tillståndet för att inneha någon form av bisysslor ges av regeringen. För de lägre domarna är det tjänsteförslagsnämnden vid Domstolsverket som ger tillstånd. I betänkandet finns en mycket bra redovisning av villkoren och av vad som reglerar dem. Även den frågan bereds av Regeringskansliet, men vi tycker att det finns skäl att snabba på arbetet och dessutom få en mer genomgripande översyn av om och i vilken omfattning bisysslor skall få förekomma. Herr talman! Det finns också en annan fråga som gäller domstolarna och som har föranlett en moderat motion. Det är avvägningen mellan å ena sidan domstolarnas självständighet, oavhängighet, som regleras i regeringsformen, och å andra sidan vilken rätt regeringen - och de myndigheter som regeringen delegerat den rätten till, också enligt regeringsformen - har att föreskriva olika saker. Hur kommer oavhängigheten att ställas mot de regler och föreskrifter som finns? Vi har t.ex. tingsrättsinstruktionen och hovrättsinstruktionen, och motsvarande instruktioner finns för HD och Regeringsrätten. 1996/97:KU26 behandlat frågan och pekar på att det är viktigt att uppmärksamma gränsdragningen mellan dömande och administrativ verksamhet. Vi tycker att detta är en central fråga som borde bli föremål för en översyn. Vi tar också upp nämndemännens ställning. Det finns anledning att titta noggrant på den framöver. En hel del har gjorts på området, men det finns några frågeställningar som hela tiden är aktuella, bl.a. rekryteringen av nämndemän. Det är förvisso en ekonomisk fråga, och den har diskuterats och behandlats ett antal gånger här i kammaren. Det finns säkert betydligt mer att göra. Men frågan är också hur man får en mer allsidigt sammansatt nämndemannakår, vad gäller såväl ålder som kön och yrkesbakgrund. Också där spelar de ekonomiska frågorna en ganska stor roll - det vill jag påpeka än en gång. Andra frågor som kan tas upp är nämndemännens position i hovrätten. Man kan också se närmare på röstreglerna för nämndemän framöver. Det är viktigt att dessa frågor får en långsiktig lösning, eftersom nämndemännens ställning i det svenska rättssamhället är djupt förankrad i den svenska folksjälen. Som vi påpekar i reservation 4 finns det också anledning att göra en översyn av rättegångsbalken. Det finns en hel del saker där som borde kunna förändras i syfte att åstadkomma större effektivitet och därtill hörande ökad rättssäkerhet. Vår uppfattning om specialdomstolarna är välkänd, herr talman. Den behöver jag inte utveckla. Vi tycker i princip inte om specialdomstolar utan anser att dessa bör avföras från det svenska rättsväsendet så långt det över huvud taget är möjligt. Det vore intressant och lockande att ge några synpunkter på reservation 7, som inte är vår egen. Den rör tingsmeriteringen, och den har avgetts av Miljöpartiet. Vi moderater tror att en utvecklad tingsmeriteringstjänstgöring är av utomordentligt stort värde. Den har varit, är och kan fortsätta att vara av stort värde. Jag vill gärna understryka att den inte är så bra att den inte kan bli bättre. Det stora problemet i dag är kanske att en alltför liten andel av de blivande juristerna får genomgå tingsmeritering. Det finns alltså ingen anledning att utifrån något slags konservativt perspektiv kasta ut barnet med badvattnet. Det finns saker som kan förändras och bli bättre i systemet, men det finns definitivt ingen anledning att slopa det systemet, något som framkommit i reservation 7. I reservation 8 tar vi upp frågan om tvångsmedel i vår mycket medvetna politik för att bekämpa narkotika. Vi begär att det skall finnas en möjlighet för polis och sjukvårdspersonal i samverkan att tvångsmedicinera i syfte att avslöja knarkkurirer och knarkhandlare av olika slag. Vi är mycket väl medvetna om att detta är en mycket grannlaga avvägning mellan personlig integritet och det syfte man vill uppnå. Majoriteten för bort den här frågan och anser att det inte finns skäl att göra något. Utskottet har behandlat frågan tidigare. Vi är väl medvetna om att det är ett utomordentligt stort ingrepp i den personliga integriteten. Men i avvägningen mellan det ingreppet och syftet att komma åt narkotikakurirer, tonar vi nog ned "dödens kurirers" integritet litet grand, om man får spetsa till det på det sättet. Jag tror att det också här finns en uppfattning i rättsmedvetandet om att det goda, civila samhället i kampen mot narkotikan och i jakten på dödens kurirer bör få använda medel som normalt sett aldrig skulle behöva användas. Herr talman! Får jag avsluta med att notera att vi också tar upp frågan om återlämnande av stöldgods. Vi begär i en motion att lagstiftningen skall vara utformad så att den möjliggör att stöldgods som tagits i beslag snabbt kan återlämnas till sin rätta ägare. Det är nog ett ganska rimligt krav, om man får uttrycka det så. Det är också förmodligen väl förankrat i rättsmedvetandet. Men frågan är inte så enkel som man kanske många gånger tror. Vi möter exempel på det i utskottet. Det finns en lång rad juridiska knäckfrågor. Polisrättsutredningen har tittat på detta och lagt fram vissa förslag. Förslagen bereds nu i Justitiedepartementet sedan tre år tillbaka. Beredningsprocessen är uppenbarligen mycket noggrann, men vi tycker att det finns anledning att snabba på den. Det är nämligen viktigt att man får en lagstiftning som står i god samklang med rättsmedvetandet. Att återfå och till rätt ägare återställa det som har stulits från honom eller henne framstår som utomordentligt väl förankrat i rättsmedvetandet. Allra avslutningsvis, som kyrkoherden någon gång sade vid en lång predikan, har vi också frågan om hur vi kan säkerställa att framför allt utländska medborgare som gör sig skyldiga till förseelser av olika slag, t.ex. trafikbrott, också gör rätt för sig - enkelt uttryckt - om de åker fast. Det normala är att de bara försvinner ur landet, och sedan upplever att det inte är några problem att begå trafikbrott av olika slag i Sverige. Sedan länge har vi moderater framfört detta problem, och jag tycker att vi gradvis vinner ökad förståelse för det. Det har gjorts tillägg i lagstiftningen som gör det möjligt att belägga egendom med kvarstad för att säkra betalningen. Vi ser också att det finns fler än moderaterna som motionerar om detta. Uppenbarligen är lagstiftningen, oaktat de förändringar som har gjorts, måhända inte tillräckligt kraftfull. Det kan också vara så att den lagstiftning som vi har inte utnyttjas maximalt i verkligheten. Då finns det åtminstone skäl för att se över hur den nuvarande lagstiftningen utnyttjas. Det är vårt krav i reservation nr 11. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 och 2.

Herr talman! Det här betänkandet är ett samlingsbetänkande med motioner från allmänna motionstiden som behandlar processrättsliga frågor. Till Vänsterpartiets glädje finns det i betänkandet ett tillkännagivande när det gäller tillsättandet av de högsta domartjänsterna. Vi har under ett par år motionerat om detta. Det har blivit allt större samsyn i justitieutskottet om att det tillsättningsförfarande som finns i dag kan ifrågasättas. Nu har det blivit en majoritet i utskottet för ett tillkännagivande om att man bör göra en utredning och se över tillsättandet av de högsta domartjänsterna. I frågan om tillsättandet av dessa tjänster är det viktigt att påpeka att det inte har funnits något som har visat att tillsättningar skulle ha varit felaktiga. De utredningar som tidigare har tittat på frågan har inte haft någonting att erinra om sättet man tillsatt tjänsterna på. Men för Vänsterpartiet är det otroligt viktigt att det finns ett starkt förtroende för rättsväsendet ute i samhället. Domarna och deras oberoende ställning skall inte på något sätt kunna ifrågasättas. Därför är det viktigt att man har ett tillsättningsförfarande där det finns en insyn och en möjlighet att se till att det finns en allsidig rekrytering och ett urvalsförfarande när tjänsterna tillsätts. Man måste kunna gå in och granska på vilka grunder människor har tillsatts. Detta ser vi i Vänsterpartiet som väldigt positivt. Herr talman! När det gäller domarnas bisysslor måste jag tyvärr säga att det inte blev någon majoritet i justitieutskottet för att utreda om det är lämpligt att domarna har bisysslor i så hög grad som de har i dag. Som tidigare talare sade var vi nog ganska många i utskottet som blev förvånade över den granskning av domarnas bisysslor som gjordes för något år sedan. Vi blev förvånade över att detta förekom i så hög grad och att det rörde sig om så höga årsinkomster från bisysslor som det visade sig göra. Precis som i den tidigare frågan, som gällde tillsättandet av domartjänster, är det också när det gäller bisysslorna viktigt att allmänheten har ett förtroende för våra domare. Därför bör denna fråga utredas. I vissa länder är det inte tillåtet att ha bisysslor. Men det är kanske att gå för långt att totalt förbjuda det. En utredning bör i alla fall se över på vilka grunder domarna skall kunna ha bisysslor, och vilka bisysslor som de definitivt inte bör åta sig. Herr talman! Förhoppningsvis finns det kanske en möjlighet att få en majoritet även i denna fråga nästa gång som den kommer upp i justitieutskottet. Herr talman! Jag tänkte också ta upp frågan om kroppsbesiktning och straffprocessuella tvångsmedel. Som tidigare talare tog upp har Moderaterna motionerat om att man skall få tvångsmedicinera vid de tillfällen som någon som man misstänker för att langa narkotika sväljer narkotikan. Man skulle då kunna tvångsmedicinera med kräkmedel för att på så sätt få en effektiv narkotikabekämpning. Att tvångsmedicinera är en oerhört integritetskränkande åtgärd. Det är ett oerhört stort steg man tar om man använder sig av tvångsmedicinering i brottsbekämpningen. Herr talman! Det är nämligen inte så att polisen i dag står maktlös och inte kan göra någonting. Möjligheten man har i dag är att man plockar in den misstänkte och håller honom eller henne under övervakning till dess att narkotikan, om det finns någon, har kommit ut den vanliga vägen. Detta kan ses som omständligt. Det kräver resurser och det kräver tid. Det blir en avvägning mellan att gå in och använda tvångsmedel som tvångsmedicinering och att avvakta litet längre tid och få en litet högre kostnad. Man får ändå exakt samma resultat när det gäller brottsbekämpningen. Då anser vi från Vänsterpartiet att effektivitetsvinsten vid en tvångsmedicinering inte står i proportion till den vinst man kan göra. Herr talman! Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att bekämpa narkotika - men det är också viktigt att göra en avvägning mellan de medel man använder. Eftersom det finns möjligheter att uppnå precis samma resultat men med något längre tid och till något högre kostnad anser vi i Vänsterpartiet att det är rimligt att avslå motionen där detta tas upp. Herr talman! Slutligen skall jag ta upp frågan om tilltalads kostnadsansvar för vittnesbevisning. I dag är systemet sådant att när man vid en rättegång vill ha en muntlig förhandling eller åberopa muntlig bevisning, t.ex. i form av ett vittnesförhör, är det den åtalade som, om hon eller han blir dömd, slutligen skall svara för kostnaden för vittnet. Visserligen finns det bestämmelser som gör det möjligt för rätten att förorda att kostnaden skall betalas med allmänna medel oavsett utgången i målet om detta är skäligt med hänsyn till partens ekonomiska förhållanden. Vi i Vänsterpartiet anser att man ändå bör se över detta. Man måste undersöka om det finns något som gör att en tilltalad av kostnadsskäl avstår från att åberopa muntlig bevisning. I ett rättegångsförfarande är det nämligen otroligt viktigt att också den som står åtalad, och inte bara den som är brottsoffer, får möjlighet att använda sig av vittnen utan att fundera på kostnaderna. Detta är viktigt för att man skall kunna få de korrekta domarna. Herr talman! Dessutom finns det ytterligare en sida av detta som vi inte har tagit upp i motionen men som också är viktig. Om en person som blir dömd åtar sig, utan att kräva någonting, att betala kostnaderna för vittnen som man själv har kallat och sedan inte fullföljer den betalningen - man kan ha dömts till fängelse eller något liknande - är det det enskilda vittnet som förlorar pengar. I rättegångsprocessen är det viktigt att människor inte avstår från att vittna, varken på den ena eller andra sidan, på grund av kostnadsskäl. Det är viktigt att enskilda människor som är vittnen inte förlorar på att delta i den viktiga process som vi alla vill skall fungera. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 12. Jag står givetvis även bakom övriga reservationer som Vänsterpartiet står bakom.
Herr talman! I grunden har Alice Åström och jag och glädjande nog alla partier i Sveriges riksdag en genuint tuff attityd gentemot narkotikan. Det är glädjande. Tyvärr är det inte så överallt ute i Europa. Men i kampen mot narkotikan väljer Moderata samlingspartiet ändå detta, väl medvetna om att det är ett integritetskränkande instrument. Det redovisas klart i vår reservation. Vi väljer ändå att ta den skadan gentemot individen därför att vi vill nå någonting annat. Alice Åström säger att man kan hitta andra metoder. Ja, man kan sitta på pottan, och det tar 3-5 dagar i sämsta fall. Det innebär säkert ett antal tusenlappar extra. Det är ju ett förfarande som inte är helt gratis. Den kostnaden hade kanske det offentliga kunnat klara av också, men ibland är tid värt mycket stora pengar. Det kan handla om spaningsinsatser för att kunna göra tillslag. Om man kan belägga att vederbörande har burit narkotika kan man kanske också vinna mycket värdefulla dagar och timmar för att gå vidare och nysta upp stora härvor. Skall jag gå till föräldrarna till några tonåringar som har haft problem med narkotika och säga att vi tyvärr inte kunde spränga den ligan därför att vi tyckte att det var värdefullare att dödens kurirer, som jag kallar dem, fick behålla den personliga integriteten? Tyvärr blev resultatet att vi inte kunde slå sönder den ligan. Det leder då fram till att ett antal ungdomar kanske hamnar i detta träsk. I det valet, Alice Åström, väljer Moderata samlingspartiet att se till de många individernas väl och ve. Och det trodde jag nästan att det kunde finnas en större uppslutning kring. Vi vill hindra debuten och se till att spaningsarbetet kan fortsätta så snabbt som möjligt. Det är vårt val. Jag får väl respektera att andra partier gör andra val.
Herr talman! Jag får också respektera Moderaternas val i den här frågan. Jag tror inte att det är avgörande för spaningsinsatserna och möjligheten att spränga hela ligor om man får använda det här tvångsmedlet. Jag är helt övertygad om att detta inte är det avgörande i polisens spaningsarbete. Jag har inte fått de uppgifterna och de känslorna när jag har varit ute och träffat dem som arbetar med frågan. Men jag vet att det finns ett önskemål även från polisen att kunna få använda detta för att snabba upp processen. Men i avvägningen mellan att använda tvångsmedicinering och att avvakta den tidsrymd som det andra agerandet skulle ta, anser vi att vi bör avstå från att använda tvångsmedicinering, precis som jag sade i mitt anförande. Kampen mot narkotika och för att förhindra att våra ungdomar hamnar i missbruk måste givetvis föras på alla möjliga håll och kanter. Men vår avvägning är en annan än Moderaternas i denna fråga.
Herr talman! Det är glädjande att i Alice Åströms replik få bekräftat att vår grundinställning i kampen mot narkotika ligger fast. Det är ytterst värdefullt att slå fast. Varken Alice Åström eller jag kan säga att detta kommer att användas i x procent av fallen eller i ett antal fall. Men blotta möjligheten att man i någon given situation skulle kunna dra nytta av det här instrumentet får Moderata samlingspartiet att inta den här positionen. Låt oss ha den möjligheten och utnyttja den utomordentligt restriktivt! Vi är väl medvetna om de integritetskränkande inslagen i den. Men låt oss ändå ha med den möjligheten i kampen mot dödens kurirer!

Herr talman! Jag skall ägna mitt anförande åt två reservationer. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1 som handlar om domares bisysslor. Det förekommer alltså att domare i olika instanser åtar sig olika bisysslor som t.ex. skilje och styrelseuppdrag. Miljöpartiet de gröna har därför ifrågasatt om inte domarnas extraknäck rubbar tilltron till rättssystemets yttersta funktioner. Vi har bl.a. pekat på förhållandet att våra justitieråd utför välavlönade uppdrag åt privata företag och att det kan leda till jävssituationer. Det finns ju ett regelsystem i dag, men det finns luckor i det. Det står att arbetstagare hos bl.a. myndigheter under regeringen inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes eller någon annans opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndigheternas anseende. När det gäller chefsavtalet är det emellertid upp till den enskilde domaren själv att avgöra om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Om domaren känner tveksamhet kan man begära besked från sin arbetsgivare, och i detta fall av regeringen. Men det här har tydligen inte fungerat tillfredsställande. Därför anser Miljöpartiet att regelsystemet om domares bisysslor är otydligt och inkonsekvent. Vi anser att Sverige, liksom t.ex. USA, Kanada och Storbritannien, bör införa ett generellt förbud mot bisysslor. Ett sådant förbud skall givetvis inte gälla de domare som sitter med i statliga utredningar eller liknande. Det är vår syn på det hela. Miljöpartiet har valt att vara med på en reservation där flera partier redovisar tveksamheter. Vi går med på en utredning. Vi tycker att det är det bästa i det här läget. Det är beklagligt att vi inte kunde få en majoritet för detta, men det kanske kommer så småningom. Den andra reservationen som jag vill prata om är nr 7. Den handlar om notariesystemet och tingsmeritering. Notarietjänstgöring sker vid underrätt och omfattar två års tjänstgöring. Det är den officiella beskrivningen. I verkligheten får de nyutbildade juristerna undervisning genom praktiskt arbete. Under den senare delen av perioden kan de dessutom självständigt få utföra arbetsuppgifter. Tidigare, när antalet juridikstuderande var i ungefär balans med antalet notarieplatser och tingsrätterna inte hade lika komplicerade brottsfall som nu, fungerade systemet ypperligt. Men omständigheterna och omvärlden förändras. Då måste, enligt min mening, även tidigare fungerande system förändras. Förr fick nästan alla jurister som ansökte om det en notarieplats. Utbildningen ansågs inte avslutad förrän denna ordinarie praktik utförts. För ansökan till andra juristarbeten krävdes, och krävs även nu, tingsmeritering. Men formellt är det från början endast yrken som domare, åklagare och tjänstemän inom kronofogdemyndigheten som kräver tingsmeritering. Det har alltså blivit kutym att kräva detta för de flesta juristyrken nu. De som har genomgått denna tingsmeritering har företräde, speciellt till tjänster på advokatkontoren. Men i dag har antalet juridikstuderande ökat, och mindre än en tredjedel får notarieplats. Urvalet bland studenterna görs enbart utifrån betyg och inte utifrån några andra lämplighetskriterier. Eftersom ingen praktik ingår under utbildningstiden på universiteten och arbetsgivarna fortfarande vill ha jurister med praktik - som de i dag kan få genom tingsmeritering - blir betygshetsen stor. Denna konkurrens och rena betygshets präglar studietiden. Det kan enligt min mening bidra till negativa yttringar i form av hälsoproblem. Studenterna mår inte särskilt bra när denna hets är över dem hela tiden. Och vad händer med majoriteten av studenterna? Det är ju nästan 70 % som inte får notarieplats. De utesluts från vissa yrken och får dessutom sämre chans vid tillsättningen av andra tjänster eftersom de notariemeriterade går före. Det är med andra ord enbart staten som ordnar praktikutbildning för hela rättsväsendet, när det ursprungligen var tänkt för vissa yrken. Men i tider av få juridikstuderande blir det som ett obligatorium. En majoritet av partierna här anser att det från samhällets sida är värdefullt att även andra jurister än de som skall bli domare, åklagare och kronofogde ges möjlighet att genomgå en utbildning som ger god kännedom om domstolarna och de förutsättningar som domstolarna har för sitt arbete. Det skapar en gemensam syn på rätten och rättsväsendet - en rättskultur som förs vidare i samhället. Och de synpunkterna är värdefulla. Men det resonemanget håller inte längre i en tid då 70 % av de juridikstuderande hamnar utanför. Då blir det inte denna allmänna rättskultur ändå. Är det inte värdefullt att även dessa jurister får del av vår rättskultur? I så fall borde det värdefulla utbildningsinslaget naturligtvis prioriteras och ingå i grundutbildningen. Det behövs en allmän praktik i juristutbildningen. De studerande som är intresserade av ett yrke som fordrar domstolspraktik kan då välja en sådan plats. Det skulle vara en stor fördel för domstolarna att ha fast anställd och erfaren personal i stället för att vara beroende av praktikanter som när de lärt sig arbetet slutar för att ersättas av nya oerfarna personer. Detta system tar både resurser och tid från domstolarna. Anders G Högmark sade att det behövs förändringar. Vad har moderaterna för förslag till förändringar? Man vill inte slopa systemet. Men hur skall det gå till när så många hamnar utanför? Vad skall det finnas för kriterium? Jag tycker att det är allvarligt. I mina samtal med juridikstuderande är detta ett trauma. Det måste ändras på något sätt. Vissa ställen i Sverige, t.ex. Uppsala, har nu en egen modell, vad jag förstår, med ett praktiksystem. Men det räcker som sagt inte. När det gäller andra reservationer i betänkandet pratades det om nämndemännen och om att man behöver se över hela rekryteringen så att det blir en allsidig sammansättning. Miljöpartiet anser att det system som finns i dag, där de politiska partierna utser nämndemän, är bra. Men vi behöver ta till oss den kritik som har kommit och se till att det blir en allsidig sammansättning. Jag vill för min del göra allt som stärker nämndemännens villkor och som underlättar så att systemet kan fortsätta. Det är oerhört värdefullt. Det finns andra åsikter i debatten. Man vill göra inskränkningar när det gäller nämndemännen. Det motsätter jag mig absolut. I stället måste alla politiska partier ta ansvar för att göra det bättre och se till att det blir en allsidig sammansättning. När det gäller narkotika hade Moderata samlingspartiet tidigare en reservation i ett betänkande som Miljöpartiet stödde. Då gällde det en utredning om hur tvångsmedicinering går till. I Norge har man systemet, och det vore mycket intressant om det kunde göras en utredning. Narkotikapolisen har detta önskemål, och det är ett stort problem. Men man behöver mycket mer faktaunderlag för att kunna gå vidare. Just denna reservation gäller ett tillkännagivande till regeringen. Jag tycker att det är att gå för snabbt fram. Jag behöver mycket mer fakta. Det är mycket inskränkande med tvångsmedicinering. Men Miljöpartiet är som sagt mycket öppna för en utredning. Vi vill också till varje pris bekämpa narkotikan.

Herr talman! Jag vill ta upp tre saker. När det gäller inställningen till tvångsmedel har jag tillräckligt klart uttalat våra motiv och att vi tycker att det är angeläget att detta sker fort. Men självfallet skall man kunna ta intryck och dra lärdomar av andra länder som har tillämpat detta i olika former. När det gäller tingsmeritering är det ju alltid så att medaljen har en fram och en baksida. Det finns många saker som är bra med det nuvarande systemet. Men det finns också en baksida. Kia Andreasson har pekat på några saker. Det kan finnas anledning att för att kunna slå vakt om grundtanken i tingsmeriteringssystemet utveckla detta. Det är bättre, som sagt, att ta ut badvattnet och låta barnet vara kvar och att försöka utveckla stommen i det som är bra. Det är beklagligt att alltför få får denna tingsmeritering. Det har ändå visat sig vara en utomordentligt bra metod. Sedan finns det inslag av jakt och hets för att få betyg för att - som de sade i Lund när jag läste där och hade kompisar som var jurister - få tingsmeritera söder om Dalälven. Så uttrycktes det. Man skulle ha ett antal poäng, och det fanns en betygshets i det. Men det finns det på så många andra ställen. Det tillhör på något sätt livet. Den tredje punkten gäller frågan om domarnas bisysslor. I den reservation som Kia Andreasson finns med på pekar vi ganska mycket på problemen. Men det finns också skäl att ta upp en annan fråga. De här höga domarna representerar ju ändå den yppersta sakkunskapen inom juridiken. Det måste vara viktigt att man gör en sådan översyn, och det borde rimligen ingå i direktiven. Vissa uttalanden som har gjorts tidigare av departementschefer har pekat på värdet av att på något sätt i lämpliga former kunna dra nytta av den utomordentligt stora kompetens som de här domarna besitter. Att ha ett system där vi inte skulle kunna dra nytta av det i reglerade, ordnade former vore till stor skada både för rättsutvecklingen i landet och för enskilda individer och organisationer som skall få sin rätt prövad i olika situationer.

Herr talman! Man diskuterar att vissa verksamheter skall försvinna från tingsrätterna. Det har inte fattats något beslut, men det finns indikationer om att det skulle bli så. Det gäller exempelvis inskrivningsverksamheten och andra verksamheter som dagens notarier till att börja med sysslar mycket med. Då finns det än mindre skäl för det behovet. Det behövs andra tjänster inom domstolarna för att göra det effektivt. Det behövs en förändring av den inre organisationen, som är oerhört viktig för att man skall klara dagens krav. I det sammanhanget är det här institutet med det gamla systemet, som har fungerat, inte längre ändamålsenligt.